Herr talman! När jag under debatten i går uppmärksamt lyssnade till statsrådet Wickmans långa installationsföreläsning — hållen efter högt föredöme, förmodar jag — gjorde jag den reflexionen att det ändå är bra egendomligt hur konservativa ni socialister är. Ni dröjer er alltjämt kvar i 1930-talets föreställningsvärld och den stora krisen i början av det decenniet. Men jag tycker att herr Wickman umgås en anning lättsinningt med historiens gudinna. Visst fanns det skilda uppfattningar under denna onda tid, och det är väl inte så underligt i en parlamentarisk demokrati, men så djupgående var motsättningarna ändå inte att man kan måla en så mörk bild av förhållandet mellan de politiska partierna som socialdemokraterna så ofta gör i sin historieskriv ning. Om målet, att övervinna den djupgående krisen och få bukt med den omfattande arbetslösheten, rådde det inte några delade meningar. Men som så många gånger när det gällt politiska avgöranden var vi inte överens om medlen att nå dessa mål. Herr Ohlin påpekade under debatten i går att skillnaden i verkligheten var ganska obetydlig. Om jag inte minns aildeles fel har detta också bekräftats av framträdande socialdemokrater. Ingen skugga behöver därför falla på dåvarande socialminister Gustav Möllers förnämliga insatser under de svåra åren. Under 1930-talet hade väl nästan ingen några verkliga erfarenheter att bygga på för att bemästra en omfattande kris. I dag har vi bättre arbetsmarknadspolitiska instrument till vårt förfogande, vilka har konstruerats på grundval av de erfarenheter vi gjorde under 1930-talets kris och som sedan efter nand har finslipats under konjunktursvackorna. Om målet, den fulla och jämna sysselsättningen, är vi ändå överens, främst av mänskliga hänsyn men även av det skälet att sysslolöshet och arbetslöshet är ett enormt slöseri med produktiva tillgångar. På socialdemokratiskt håll talar ni gärna om den aktiva konjunkturpolitiken som om den vore en socialdemokratisk uppfinning. Men innan dagens något självsäkra ekonomer ens var födda fanns det ekonomer av en icke socialistisk skola, som tog upp krisproblemen och medlen att utjämna toppar och dalar i konjunkturutvecklingen. Men ni socialdemokrater är ibland så fixerade vid schabloner och talesätt från 1930 talet, att ni inte kan tänka er att skiljas från dem. Det vare mig fjärran, herr talman, att påstå att den tidens högerparti, alltså i början på 1930-talet, inte begick misstag eller gjorde felbedömningar. Men jag tror att de misstagen främst var av psykologisk art. Och litet mer blygsamhet på socialdemokratiskt håll i er ofel barhetsdogm skulle vara ganska klädsamt. Som ett framsteg bör ändå inregistreras att ni numera kommit till insikt om att det inte bara gäller att föra en aktiv konjunkturpolitik utan även en aktiv näringspolitik. De båda hör intimt ihop. Motivet för att måla 1930-talets skilda uppfattningar i så mörka färger behöver man inte söka efter. Det var de svårigheter som uppstått på arbetsmarknaden under 1966. Företagsnedläggelser och driftsinskränkningar blev då nästan dagliga nyheter, liksom de varit det under den hittills gångna delen av detta år. Med den utvecklingen fick socialdemokraterna en resonansbotten, när man spelade upp trygghetsmelodin, och man vill nu gärna framstå som om man varit ensam om att intressera sig för trygghetsfrågorna. Socialdemokraterna «sökte =:också åstadkomma ett slags dubeleffekt med denna melodi. Man kunde därigenom avleda uppmärksamheten från = att många av de svårigheter som uppstått på arbetsmarknaden är ett direkt resultat av den socialdemokratiska politiken på flera områden, t.ex. penningvärdeförsämringen och = bostadspolitiken. Särskilt har det omoderna skattesystemet haft en destruktiv effekt för kostnadsläget. Den orimliga progressiviteten i den statliga inkomstskatten är inte progressiv i den meningen att den är framstegsfrämjande och framstegsskapande utan snarare tvärtom, och regeringen kan omöjligen vara blind för de skadeverkningar som uppstått på grund av detta skattesystem. Herr talman! Efter denna inledning skall jag övergå till statsutskottets utlåtande nr 111. Statsutskottets roll i det stora maktspelet har ju varit en smula blygsam, åtminstone i ett avseende. Den har endast gällt att föreslå tillskjutandet av aktiekapitalet till den nya statsbanken. Beloppet däremot är ju inte särskilt blygsamt, 500 miljoner — till en början. Fortsättning följer, om jag har förstått statsrådet Wickman rätt, nästa år. Därmed blir de tre storbankerna distanserade i vad avser aktiekapitalets storlek, dock icke i fråga om omslutningen. Men detta är alltså början, och vi vet egentligen inte riktigt var det slutar. Med denna bank oci: dess omsättning får vi den nya, S-märkta storfinansen. Och hur har den kommit till? Sverige är känt för en omständlig, för en del nästan pinsam, grundlighet i utredningar, remisser, utskott och överväganden. Denna grundlighet är en garanti för att reformer eller genomgripande ändringar är ordentligt genomtänkta och förberedda så att vi inte fattar förhastade beslut som vi får ändra. Det är en styrka. Men så har det inte gått till i detta fall. Detta stora, nya projekt har inte penetrerats i någon utredning, inriktad just på detta syftemål. Förslaget presenterades först i två promemorior, som knappast väckte någon entusiasm hos det fåtal som först fick dem. Just i en för vår ekonomi så viktig fråga som kapitalförsörjningen och 'risktagandet har regeringen sprungit ifrån den praxis som vi brukar följa i detta land. Det blev en rekordkort remiss av promemoriorna. Det var tydligen meningen att vad som skulle ske stort skulle ske tyst, åtminstone till en början. Statsrådet Wickman sade också i går att motståndet mot denna bank berodde på att frågan var kontroversiell. Ja, visst är den kontroversiell, och det är väl knappast något som man behöver förvåna sig över. Enligt statsrådet Wickman skulle vi på oppositionssidan ha ideologiserat statsbanksfrågan mer än vad regeringen har gjort. Jag tycker inte heller att detta är förvånande. Vi vänder oss mot denna övertro på statens allvishet, allgodhet och förmåga att klara allt. Om man är övertygad om att den enskilda verksamheten är överlägsen den statliga i effektivitet, smidighet och förmåga till anpassning efter växlande lägen, då måste det vara vår oavvisliga skyldighet som oppositionsparti att säga detta — och säga det rent ut utan krumbukter. Jag tycker inte att ni på regeringssidan har någon anledning att klagå över det, om ni samtidigt slår vakt om demokratin. Tidigare talesmän i denna debatt för högerpartiet, herrar Regnéll och Bohman, har på ett utmärkt sätt och ingående redovisat de skäl som vi anfört mot skapandet av den statliga investeringsbanken. Den är inte bara onödig; den innehåller betydande orosmoment.

Men våra erfarenheter av statlig företagsamhet bereder oss som bekant ofta vissa bekymmer. Vi har gång på gång i statsutskottets femte avdelning att ta ställning till nya kapitalinjektioner till statliga företag, och jag måste nog säga, herr talman, att spåren förskräcker. Inom högerpartiet har vi inte velat medverka till detta nya steg på planhushållningens väg, till förverkligande av detta nya socialdemokratiska hugskott. Vi har i bankoutskottet avstyrkt skapandet av investeringsbanken och inom statsutskottet, som har hand om medelsanvisningen, i reservation A 2 av herr Kaijser m.fl yrkat avslag på Kungl. Maj:ts förslag om anvisande av 500 miljoner kronor till aktieteckning liksom på de bägge centerpartiernas förslag om anvisande av 470 miljoner kronor till samma ändamål. I reservation B har utskottets borgerliga ledamöter enats om att begära ett investeringsanslag på 4 miljoner kronor till aktieteckning i AB Industrikredit och 2 miljoner kronor till teckning av aktier i AB Företagskredit. Härom har herrar Nelander och Eliasson i Sundborn redan talat, och jag yrkar bifall till reservationerna B och D.

Herr talman! Debatten om investeringsbanken pågår för andra dagen och avsikten är väl att den skall slutföras i dag. I likhet med herr Björkman har jag också suttit och lyssnat på de argument som oppositionen anfört mot inrättandet av denna investeringsbank. Jag har för min del kunnat notera att argumenten i stort sett bestått av de gamla välkända negativa betraktelsesätt som vi alltid har mött då förslag till lösningar av någon för de många medborgarna i samhället väsentlig fråga lagts fram från vårt håll. Jag lyssnade till herr Björkmans inledningsord — han talade om att socialdemokratin är konservativ och hårt bunden vid 1930-talets förhållanden och betraktelsesätt — och gladdes litet ät början av hans summering. Han talade om att det har hänt mycket på dessa områden, Den förändrade arbetsmarknadspolitiken och finslipningen av densamma har givit oss instrument som gör det möjligt för samhället att på ett annat sätt än förr bemästra svårigheter för människorna.

Jag förväntade mig då givetvis att herr Björkman skulle dra konsekvenserna av sin nya syn på samhällets skyldighet då det gäller att bemästra svårigheter av den arten. Tyvärr föll herr Björkman i slutet av sitt anförande in i den gamla nej-sägarmentaliteten. Det var synd att inte omvändelsen räckte hela anförandet ut utan endast begränsade sig till inledningen. Folkpartiet har nu liksom vid tidigare tillfällen fört ett relativt dunkelt resonemang. När jag lyssnade till herr Ohlin fick jag intrycket att han sade ja till behovet av en investeringsbank på ett sådant sätt att han gav intryck av att i verkligheten ha sagt nej. Jag förmodar dock att han erkände behovet, även om han gjorde det med åtskilliga krusiduller i kanten. Vad är det som motiverar denna speciella insats? Det är i stort sett den pågående strukturförändringen inom näringslivet, som kräver insatser av väsentligt större mått än vi tidigare har varit med om. När man ser på den strukturförändring som nu pågår frågar man sig om detta är någonting speciellt nytt. Sådana strukturförändringar inom näringslivet har vi haft även tidigare. Med risk att bli klandrad av herr Björkman för att falla tillbaka på 1920 och 1930-talen vill jag erinra om de stora strukturförändringar som då ägde rum inom exempelvis järnbruksoch sågverksindustrin. Järnbruksoch sågverksdöden gick ganska hårdhänt fram, men samhället saknade resurser att bemästra verkningarna av den strukturomwvandling som då ägde rum. Den enskilde individen fick i stort sett klara sina problem själv. Det fördes ganska hårda debatter i denna kammare på 1920-talet om verkningarna av strukturrationaliseringen innan man på 1930-talet lyckades få gehör för en mer positiv syn på samhällets skyldighet att ingripa. Den strukturomvandling vi nu möter är ingenting speciellt för det svenska näringslivet, utan det är en företeelse vi möter inom samtliga industrialiserade länder. Skall vi då följa med i strukturomvandlingen? Skall vi följa med i den genomgripande rationalisering som automationens införande för med sig eller skall vi göra på stället marsch? Vi svarar för vår del att vi måste fölia med i den utvecklingen. Den är nödvändig för att vi inte bara skall bevara utan även kunna utveckla det svenska folkets levnadsstandard ytterligare. Men då krävs en insats som är väsentligt större än de nuvarande resurserna ger möjlighet till. Det är i det läget man från vårt håll fört fram förslaget om en investeringsbank, som på ett effektivt sätt skall kunna betjäna den utveckling som vi alla är medvetna om och som tillgodoser det behov som vi alla har vitsordat. Det väsentliga som införes i diskussionen när man opponerar sig skulle då vara att denna bank får ett slags monopolställning. Är detta en fullt objektiv beskrivning på det fak tiska förhållandet? Får den en domineranide monopolställning? Den har åtminstone under inledningsskedet mindre resurser än de nuvarande kreditinstituten förfogar över. Därför kan den nya banken inte anses få en monopolställning. Bland ytterligare argument på denna punkt anföres att man måste ha en utredning; det hela har skett alltför snabbt. Ja, herr talman, det uppstår i en nations liv situationer, då det krävs snabba handlingar. Demokratin skall inte vara dömd att under alla förhållanden arbeta långsamt. På de förkättrade 20 och 30-talen fick vi en ganska hårdhänt erfarenhet av hur det kan gå, om demokratin i vissa lägen saknar nödig handlingskraft. Därför krävs i detta läge en insats. Det finns inga enskilda som har tillräcklig kraft att själva lösa problemet, utan här måste samhället träda till för att vi på ett för medborgarna godtagbart sätt skall kunna anpassa oss till den utveckling som för närvarande äger rum. Det har i denna debatt talats om att hela vår inställning skulle vara en produkt av taktiska spekulationer efter förra årets val. Jag tror att alla sådana synpunkter helt kan lämnas åt sidan. Herr Hermansson sade, att vårt bestridande att förslaget om en investeringsbank inte skulle utgöra någon speciell vänsteryridning med anledning av kommunisternas frammarsch med några tiondels procent av valmanskåren, måste leda till att vi för centerpolitik. Men herr Hermansson har naturligtvis litet svårt att förstå att ett politiskt parti genom självständigt tänkande kommer fram till att vissa åtgärder är nödvändiga. Vad som nu föreslås är ingenting annat än ett uttryck för de värderingar, som är bärande för socialdemokratisk samhällssyn. Problemet är enkelt, om man vill erkänna fakta i målet. Då jag anser att dessa åtgärder i dagens läge är erforderliga, hemställer jag om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag tror inte jag skall ta upp någon större arbetsmarknadspolitisk debatt med herr Lindholm, eftersom ett annat utskottsutlåtande behandlar denna fråga. Jag måste ändå komma med en gensaga mot herr Lindholms påstående att de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna mött ett energiskt motstånd från högerpartiet. Om herr Lindholm studerar handlingarna i fråga om den stora arbetsmarknadspolitiska propositionen förra året och den partimotion vi då väckte, skall herr Lindholm finna att det inte förelåg några skillnader mellan vår och regeringens linje. Vi hade emellertid föreslagit en del andra åtgärder som byggde på en i denna del enhällig arbetsmarknadsutredning som vi tyckte var riktiga för att åstadkomma en bättre ordnad omskolning och utbildning. Men den delen stoppade regeringen undan i avvaktan på vuxenutbildningspropositionen, och frågan blev inte löst i år heller. Därför har vi tagit upp den igen.

Herr talman! Jag talade inte enbart om förra årets proposition utan om de tillfällen då de grundläggande förändringarna i samhällets syn på denna problematik framfördes. Då var högern en pålitlig nej-sägare.

Herr talman! Det har inte i denna debatt varit möjligt att hävda att inte vårt på enskilt initiativ och privat ägande uppbyggda näringsliv skulle ha fungerat väl. Det enskilda initiativet i förening med det enskilda risktagandet har skapat förutsättningar för en hög aktivitet, vilken i sin tur har medfört att våra resurser har kunnat helt och fullt utnyttjas. Vid sidan av denna fria initiativkraft har det enskilda bankväsendet utgjort det naturliga komplement som gjort det möjligt att förverkliga initiativen. Dessa samverkande krafter har skapat framgångarna och kraftigt bidragit till att ge Sveriges folk en hög levnadsstandard. Den effektiva utvecklingen har inte minst förmärkts i att små obetydliga företag i vårt land vuxit ut till världsföretag med stort och imponerande anseende. Men mycket av kärnan i det svenska näringslivet består i de många små och medelstora företagen, som genom sin anpassningsförmåga har visat sig äga en enastående både vilja och förmåga att väl följa med i utvecklingen. Hittills synes också kapitalförsörjningen ha klarats av. Nu har plötsligt krav rests på inrättandet av ett helstatligt kreditinstitut. Vad kan då anledningen vara härtill? Vad statsmakterna gör är sålunda att de av skattebetalarnas pengar anslår 500 miljoner kronor till en fond som sedan får bankbefogenheter och därmed rätt att dra till sig ytterligare sparkapital och bestämma över dess användning. En av motiveringarna är att strukturomvandlingen skulle ha så stora dimensioner att statens medverkan är nödvändig. Jag tror att det har gått troll i orden. Det har blivit så vanligt att kalla varje omställningsprocess som sker eller varje rationaliseringsåtgärd som vidtages för strukturomvandling. Jag anser att det är fel att tro att huvuddelen av vårt näringsliv skulle stå inför en genomgripande omställningsprocess. De som i går lyssnade på denna debatt och hörde vad herr Bohman sade torde ha klart för sig att läget ingalunda är sådant, att ett så stort ingrepp från statsmakternas sida som man nu har föreslagit skulle vara befogat. När har vi inte vidtagit rationaliseringsåtgärder i vårt näringsliv? Hur många företag har inte under tidernas lopp varit hänvisade till att slänga artiklar som konsumenterna inte längre efterfrågar, och hur många nya tillverkningar har man inte måst taga upp för att tillfredsställa de nya krav som konsumenterna reser? Det är en process som alltid har pågått och naturligtvis alltid skall pågå. Det är därför verklighetsfrämmande att nu taga detta till intäkt för att bilda ett helstatligt kreditinstitut. Man hävdar att projekten i framtiden kommer att bli av en sådan omfattning att det är nödvändigt att staten är med, men det vore hederligare att i stället säga att man helt enkelt inte önskar att sådant skall göras på privat väg, utan att staten i större utsträckning bör träda in i näringslivet. Vi har också fått ett sådant erkännande i dag på morgonen. Det har redan framhållits många gånger i denna debatt att det inte skapas något nytt kapital genom denna organisation. Frågan är då: Vem är det som skall få låna pengar i denna kreditinrättning? Svaret är tydligen inte lätt att få fram; de uttalanden som gjordes under gårdagens debatt var på den punkten mycket svävande. Men om denna bank kommer till och drar till sig en stor del av det tillgängliga kapitalet, måste givetvis somliga gå dit och låna, och då kan man från regeringens sida förklara att det visst fanns behov av en sådan bank. Det är naturligtvis utomordentligt bra med stora och fina företag. Dem skall vi med all kraft försöka att väl vårda; ingen har hävdat någonting annat. Jag tror emellertid att vi skall akta oss för att hysa en sådan övertro på stordriftens välsignelser som i vissa fall gör sig gällande. När man från socialdemokratiskt håll prisar denna företagsform ligger där bakom alldeles säkert just att man vill koppla bort det rent personliga ägandet. Vad är det då för delar av svenskt näringsliv som absolut kräver stordrift? Tydligen är det massafabrikationen och vissa andra av våra basindustrier, men det kan näppeligen vara ett så stort problem att klara finansieringen av dessa, att staten nödvändigtvis här måste inträda. Redan i remissdebatten tog jag mig friheten att uttala farhågor för att kapitalmarknaden skulle bli så mycket knappare för små och medelstora företag genom att man på detta sätt socialiserar kredittillgångarna. Jag har på den punkten fått många efterföljare som har uttalat sig på ungefär samma sätt. Gårdagsdebatten klargjorde också att endast de mycket stora projekten kan komma i fråga för att få låna från denna fond. Det var väl heller ingen som trodde att det skulle vara möjligt för denna bank att betjäna de hundratusentals olika små företagen med krediter. Nej, skomakare Johansson kan nog inte gå till detta statliga kreditinstitut och be att få låna några tusen kronor till en ny maskinutrustning, och någon jordbrukare eller något familjeföretag i detta land torde inte heller kunna få sitt kapitalbehov tillgodosett på denna väg. Man har också talat ganska mycket om de långa krediterna. Jag är den förste att understryka att dessa har ett utomordentligt stort värde för vårt näringsliv. Vi får emellertid inte glömma bort att behovet av kort upplåning för en övervägande del av det svenska näringslivet är mycket stort. De stora fluktuationerna med hänsyn till säsonger o.d. gör nämligen kapitalbehovet mycket varierande, och det skiftar också mycket från bransch till bransch. Onekligen har näringslivet fått erfara att det under de senaste åren ofta rått brist på sådant kort lånekapital. Detta har väl sin förklaring bl.a. i att bankerna varit tvungna att binda mycket pengar i bostadslånekreditiven, som inte blivit avlyfta på grund av den långa marknaden. Det är emellertid inte alltid det lånade kapitalet som är det viktigaste i näringslivet. Effektiviteten blir störst när det finns ett samband mellan ägarintresset och ledningen av företaget. Detta förhållande har starkt bidragit till att vi trots de hårda påfrestningarna kunnat klara oss undan många besvärligheter. Den enskilda äganderättens prin cip är ovärderlig för vårt framåtskridande. Det är denna princip som utgör styrkan hos den svenska småföretagsamheten. Mot denna bakgrund är en rimligare skattepolitik ett livsvillkor för att våra resurser skall kunna utnyttjas till fulio. Tillgången till riskvilligt kapital är av särskilt stor betydelse, och kravet på dess räntabilitet skapar de bästa resultaten. Vi i högerpartiet har alltid hävdat att självfinansieringsgraden bör vara hög i vårt näringsliv om full effektivitet skall kunna nås. Detta är förutsättningen för att de rätta initiativen skall tas och detta också i rätt ögonblick. Med hänsyn härtill är det att hoppas att den nu arbetande företagsbeskattningskommittén, som väntas lägga fram sitt betänkande i höst, allvarligt försöker lösa dessa problem och tillgodose kravet på en ökad självfinansiering i näringslivet. Den minskade grad av självfinansiering som vi haft under den senaste tiden är allvarlig. Man förstår sig inte särskilt mycket på företagsamhet, när man tror att det går att låta självfinansieringen ligga kvar på nuvarande låga nivå. Jag vågar säga att det är ännu mera naivt att tro att denna självfinansiering någonsin skall kunna ersättas av det nu föreslagna statliga kreditinstitutet. Herr talman! Jag ber att med dessa ord får instämma i det yrkande som under gårdagens debatt ställdes av herr Bohman.

Herr talman! Vi har nu under åtskilliga timmar diskuterat en av de viktigaste frågorna som årets riksdag har att ta ställning till.

Skulle: man försöka skildra vad den s.k. borgfredliga oppositionen har att anföra gentemot den socialdemokratiska regeringens förslag, kunde man lätt plocka ut tämligen groteska ting. För det första säger vissa talesmän för denna »samlade» opposition att det inte behövs någon bank. Senast i går hörde vi hur herr Bohman efterlyste ett enda projekt av värde som inte kommit till stånd. Den nuvarande kapitalmarknaden fungerar enligt hans mening så bra, att dessa ingripanden är onödiga, det behövs ingen bank. För det andra säger man, att den socialdemokratiska regeringen har skött den ekonomiska politiken så uruselt, att kapitalmarknaden är söndersprängd, och därför måste göra någonting för att återställa ordningen. För det tredje säger man att vi behöver en statlig bank, men det skall vara en liten bank, den får inte vara större än någon av de nuvarande kreditinstitutionerna, t.ex. Enskilda Banken. För det fjärde säger man att vi skall ha två banker. Det vore allra bäst att ha dels en statlig bank och dels en av det privata kapitalet startad bank. Ur denna röra skall alltså kristalliseras fram en enhetlig borgerlig linje. Jag tror att det kommer att bli mycket besvärligt. Dessa olika uppfattningar är nämligen, som var och en kan konstatera, diametralt motsatta. Det är ytterligt intressant att lyssna på högerns talesmän. De är tydligen mycket belåtna med den nuvarande situationen. För dem ter det sig såsom hart när oförklarligt att man lägger fram ett förslag för att stärka en kapitalmarknad som är så välskött som den nuvarande tycks vara enligt deras mening. Den enda förklaring de lyckats konstruera fram är, att det måste vara av rädsla för kommunisterna och väns terriktningarna som socialdemokraterna har hittat på detta. Jag hade tillfälle att gå en omgång med herr Bohman med anledning av samma förklaring när det gällde försvaret. Argumenteringen är inte ett dugg bättre, när han nu för fram den, men det blev intressantare i detta sammanhang än när det gällde försvaret. Jag föreställer mig att herr Hermansson i det betryckta läge som han för närvarande befinner sig i mottar allt stöd ifrån högern som han kan få. Och det är klart att det är ett stöd för herr Hermansson, om han kan visa upp, att högern anser, att det är kommunisterna som bestämmer. Herr Hermansson har det litet trassligt och besvärligt i sitt parti — kongressen var ju ingen lysande framgång för honom — men han kan lita på herr Bohman. Herr Bohman tycker nämligen att herr Hermansson är mycket bra på det sättet att han driver det stora socialdemokratiska partiet framför sig. I herr Ohlins anförande fanns det litet av den där tonen, som han har ärvt från den gamla högern. Denna argumentation har kommit till synes varje gång det händer någonting i samhället. Alla som vill försvara det bestående och som inte önskar några förändringar kommer just precis med denna argumentation, att det måste vara någon utifrån kommande oförkiarlig källa till att förändringar föreslås. Det har publicerats en doktorsavhandling som verkligen är oerhört intressant och som i morgon ventileras i Uppsala; jag tror ått det är en av de mest betydelsefulla böcker som handlar om den politiska utvecklingen sedan 1920-talet. Det är oerhört intressant att där kunna konstatera att varje gång som socialdemokratin för fram en ny tanke säger de som försvarar det bestående samhället, att det är från vänsterelementen och kommunisterna som tanken kommer. Man tycks förutsätta att vi socialdemokrater aldrig skulle kunna komma på en egen tanke. Det är självklart att när tanken om investeringsbanken förs fram argumenterar man från konservativt håll just på detta sätt. Det förvånar mig inte. Jag var däremot mera överraskad över att herr Ohlin hade så lätt att lägga sig till med den terminologin. Det är klart att vi vid utformningen av förslaget påverkats av den fackliga rörelsen, om nu den samverkan som existerar mellan den fackliga rörelsen och det socialdemokratiska partiet kan kallas för påverkan. Jag tror att det är mycket lätt för den intresserade att konstatera att impulserna till nya initiativ aldrig kommit från den borgerliga oppositionen, utan att denna nöjt sig med att försvara det bestående. All right, det är ju vi som skapat det bestående så vi kan fatta det som en eloge. I regel tas det upp diskussioner såväl inom det socialdemokratiska partiet som den fackliga rörelsen. Hela ideologin bakom den fulla sysselsättningens politik utformades i en liten skrift, som även i hög grad vunnit internationell uppskattning, av herr Meidner och herr Rehn 1951. Mycket härav är naturligtvis inaktuellt eftersom mycket genomförts, men de grundläggande principerna ligger alltjämt fast. Jag kan peka på 1961 års betänkande om ett samordnat näringsliv och det senaste betänkandet 1966 med dess starka accentuering av den enskilda människans trygghetskrav i en föränderlig värld. Vi är inte ett dugg generade av att säga att dessa tre betänkanden och de diskussioner som förts i vår press, vår riksdagsgrupp, vid de fackliga kongresserna och i de här skrifterna betytt oerhört mycket för utformningen av vår politik. Vi skäms inte för detta, och när herr Ohlin tycktes vilja göra gällande att herr Hagnell hade pretentioner på att ha lett partiet kan det ligga något däri. Herr Hagnell har påvisat vissa förhållanden av stor betydelse. Vi anser inte att det är någonting konstigt, att så sker då det gäller en man som representerar både den fackliga rörelsen och det socialdemokratiska partiet. Därifrån — och inte från den doktrinarism som präglar kommunismen — har impulserna kommit både när det gäller detta och en rad andra initiativ. Herr talman! Det skulle vara frestande att närmare gå in på dessa saker, men tiden medger det inte.

Genomgående har en enhetlig åskådning präglat partiet under denna tid. Förändringar utomlands har medfört att man måst ge sig i kast med en ny tids uppgifter, men det har skett på grundval av en enhetlig åskådning. Herr Wickman lämnade i går en så fullständig skildring av de motiv som lett oss fram till vårt ställningstagande i fråga om investeringsbanken att det inte torde vara nödvändigt att uppehålla sig mera vid den saken. Jag skall bara göra ett par kompletteringar. För det första är det klart att vi inte släpper något av de gamla instrumenten. Herr Ohlin hade drömt om någon sketch i första kammaren i samband med remissdebatten. Det är klart att diskussionerna kan vara så tröttande att man somnar in ett ögonblick och drömmer om ting som inte hänt, och jag vill inte förneka att herr Ohlin har lov att göra det. Men det uppfördes inte någon sketch av mig i första kammaren, utan det var fråga om ett högst allvarligt inlägg. Jag har gått igenom det på nytt efter herr Ohlins angrepp i går. Enligt vad herr Ohlin sade i går skulle min utgångspunkt har varit att jag trodde att de pengar som tillförs banken — det gällde då 500 miljoner kronor — skulle lösa alla ekonomiska problem. Det fanns självfallet inte ett spår av en sådan uppfattning i mitt anförande.

Vad vi tror är att vi med dessa instrument tillsammans — instrument som vi erfarenhetsmässigt undan för undan byggt upp och anpassat efter en ny situations krav — skall kunna lösa de trygghetsproblem vi vill lösa. Det nya i dag är alltså banken som innebär ytterligare en anpassning till en ny situations krav. Det andra tillägget till mitt anförande som jag vill göra gäller frågan: Varför skall det behöva vara en samhällsägd bankinstitution? Ett naturligt svar på den frågan är att de pengar, som skall tillföras denna bankinstitution, kommer från oss alla; varenda en av oss betalar den enprocentiga höjningen av omsättningsskatten, och det är huvudsakligen löntagarnas pengar som ligger i inwvesteringsfonderna och som nu skall slussas ut till näringslivet. Jag tror inte att det är svårt för människorna att begripa att den kreditinstitution, som så uppenbarligen skapats genom allas våra ansträngningar, bör vara fullt öppen och kontrollerbar av medborgarna. Det betyder naturligtvis inte att de enskilda besluten skall kontrolleras. Men principerna för bankens verksamhet skall vara föremål för offentlig insyn — en insyn från oss alla som är delägare i denna bank — på ett helt annat sätt än vad som är tänkbart i fråga om privata företag.

Vi har försökt göra uppskattningar av vad en arbetsplats i det svenska näringslivet kostar — det är svårt att få fram sådana siffror eftersom olika industrier har så olika finansieringsbehov. Men låt mig anta att en arbetsplats i det svenska näringslivet kostar omkring 80 000 kronor. Vi vet alla att en bostad kostar omkring 100000 kronor. Till kostnaden för bostaden kommer de kommunala investeringarna, investeringarna i transportväsendet och mycket annat. Dessa investeringar understiger inte 100 000 kronor per arbetsplats. Följaktligen har man rätt när man säger, att när den privata industrin gör en investering på 380 000 kronor, så mobiliseras investeringar från det allmännas sida på åtminstone det dubbla beloppet, kanhända det tredubbla. Är det under sådana förhållanden inte naturligt att resonera som så, att det vore bra om vi hade en möjlighet att följa utvecklingen — inte på det sättet att vi skulle bestämma över de privata investeringarna — bättre än vad som nu sker. Mycket av olyckor skulle kunnat förebyggas om den oundvikliga strukturrationaliseringen kunde observeras i förväg. Det kan t.o.m. hända att nedläggningar blir onödiga, om man har ett ekonomiskt instrument, med vilket man har möjlighet att på ett tidigt stadium via andra statliga organisationer följa utvecklingen på arbetsmarknaden, på bostadsmarknaden o.s.v. Denna nya bank skall ju inte dominera finansieringen av näringslivet, och den kommer inte heller att göra det. Man försökte i går att förstora upp dess betydelse. Vi säger att banken kommer att stå för en mindre del av näringslivets finansiering och andra säger att den kommer att stå för en mycket betydande del. Vi får väl se så småningom vem som har rätt. Men jag kan inte för stå att någon kan tycka att det är besynnerligt att samhället får ett instrument för att följa vad som sker inom näringslivet i syfte att åstadkomma: en samordning och ett samspel med de större allmänna kapitalresurser som mobiliseras genom beslut på den privata sektorn.

I övrigt hänvisar jag till herr Wickmans anförande. Oppositionens företrädare sade att om vi hade fört en politik efter deras rekommendationer så skulle behovet av denna bankinrättning varit mindre. Jag har redan inledningsvis framhållit hur litet det ligger i det talet, men jag vill ändå i likhet med herr Wickman fråga: Vilka rekommendationer? Rekommendationen att underbalansera budgeten? Rekommendationen att företa en skattesänkning, vilket högern förordar? I vilket avseende skulle vi, om vi hade följt de borgerligas råd i det förflutna, ha befunnit oss i en bättre situation än vi gör i dag? På ingen enda punkt, Över hela linjen skulle vi ha haft ett besvärligare läge på kapitalmarknaden — det torde vara uppenbart. Vad vi alltså strävar efter — utom att ge stöd till näringslivet i en situation som är helt ny i den meningen att utvecklingsfarten drivits upp till ett så fruktansvärt tempo — är att få till stånd ett samspel och en samordning mellan de privata investeringarna och de av dessa framkallade kollektiva investeringarna. Hur man kan motsätta sig detta får väl herrarna grunna på — jag kan inte begripa det. Mitt huvudskäl för att nu ta upp kammarens tid med detta anförande var emellertid att jag ville göra ett annat påpekande. Det finns ju de som påstår att ideologierna är döda och att det t.ex. inte råder någon skillnad mellan företrädare för olika politiska uppfattningar här i riksdagen. Jag tror att redan den mycket korta uppräkning som jag här gjort visar att vi i det förgångna och i dag i mycket stor utsträckning varit och är bestämda av våra politiska värderingar, av vår bedömning av vad som är viktigt och vad som är mindre viktigt. Herr Wickman påpekade i går att socialdemokratin vid många tillfällen har ingripit i marknadshushållningen efter att klart ha redovisat sina skäl. Varför ingrep vi i marknadshushållningen exempelvis under arbetslöshetskriserna på 1930-talet? Varför ingrep vi i marknadshushållningen när vi skapade tjänstepensioneringen? Ja, vi gjorde det inte av doktrinära skäl utan därför att vi ville nå ett mål: att öka medborgarnas trygghet och valfrihet. Men när vi gjort detta — ofta med riksdagens fulla stöd men oftast mot en borgerlig minoritet — har vi samtidigt varit medvetna om att det har inneburit en ökning av samhällets inflytande. På den borgerliga sidan har ni då sagt: Vi vill ökad trygghet för medborgarna, och vi vill medverka till höjd levnadsstandard, men vi vill inte acceptera några medel, som innebär att det samhälleliga inflytandet ökar. Skillnaden mellan oss har varit att det mål vi har satt upp för oss har varit det väsentliga. Vi har sagt att de medel med vilka vi skall nå målet visserligen inte är oväsentliga för oss, men vi kan alltid diskutera dem. Men så fort som dessa medel har inneburit ett ingrepp i marknadsfriheten och ett ökat samhälleligt inflytande har man på borgerligt håll blivit betänksam. För oss har troheten mot målet gjort att vi kanske inte alltid varit så trogna när det gällt medlen. De är viktiga, men det är en pragmatisk historia vilka medel man väljer. För borgerligheten har det däremot skett en fixering till medlen, så att i det ögonblick som medlen inneburit ökat samhälleligt inflytande har man blivit ytterligt betänksam. Detta har vi sett exempel på många gånger i denna kammare, när vi har. diskuterat den offentliga sektorns storlek, omsättningsskatten och skattehöjningarna kontra skattesänkningskraven. Arbetsmarknadspolitiken var väl också omstridd till en början. Underligt nog framkom då precis samma argumentation, nämligen att en ökning av arbetsmarknadspolitiken på föreslaget sätt innebar en ökning av samhällets inflytande. Därför har man motsatt sig det. Det gör man inte nu naturligtvis, men man gjorde det tidigare. Och framför allt har argumentationen kommit fram, när vi har diskuterat frågan om pensionerna, fonderna och det kollektiva sparandet. I dag gäller det investeringsbanken. Jag överdriver om jag säger att de senaste tio årens politiska strider helt har dominerats av denna ideologiska motsättning. Vi socialdemokrater har inte gjort några framryckningar av dogmatiska skäl. Om vi skall gå in för ett ökat samhällsinflytande, skall det vara ett klart nödvändigt led i kampen för medborgarnas frihet och trygghet. Och vi har hela tiden sagt, att om vi skall lyckas med det, fordras det att medborgarna själva skapar ett handlingskraftigt samhälle. Ett vekt och splittrat samhälle har ingen chans att tillgodose människornas önskemål. Mot detta har ni tagit upp en annan ideologi och sagt: Vi har ingenting emot socialdemokraternaås mål, men den metodik ni använder är farlig, ty den ökar samhällsinflytandet och innebär därför ökade risker för friheten, det privata näringslivet och marknadshushållningen. Sedan har våra förslag i regel gått igenom. Då inträffar det i och för sig mycket intressanta, att det otvivelaktigt blir en betydande maktförskjutning i samhället. Det nuvarande samhället är ju ett helt annat än det som fanns när den socialdemokratiska reformperioden började. Det är självklart att de politiska debatterna i denna kammare även på det ekonomiska området spelar en helt annan roll för näringslivet än vad de gjorde för trettio eller fyrtio år sedan, då problemställningarna i mera utpräglad grad var politiska. Det är självklart att diskussionerna i stadsfullmäktige, landsting och på fackförbundskongresser numera har en helt annan betydelse även för utformningen av det privata näringslivets politik än för 20 å 30 år sedan. Inom borgerligheten måste ni betrakta detta som en förfärlig utveckling, eftersom ni vid varje punkt har varnat. Vi betraktar det såsom en fördel. Vi har nått de mål som eftersträvades, och vi har samtidigt enligt vår mening fått till stånd en ökad demokratisering även av det ekonomiska livet. Icke har väl på någon punkt genom denna ständigt pågående maktförskjutning friheten rubbats för medborgarna — den har tvärtom ökats. Jag hade svårt att förstå herr Ohlin i går, fastän jag verkligen försökte lyssna uppmärksamt. Men det verkade som om han ansåg att det som vi säger om de borgerligas motstånd är myter. Det kan inte vara möjligt att han vill hävda detta. Hur många inlägg som helst i den principiella debatten, voteringarna 1 denna kammare o.s.v. visar att det är en riktig historieskrivning som jag gjort, precis så har det gått till. Då vill jag ställa en fråga — om jag uppfattade herr Ohlin riktigt i går, vilket inte är alldeles säkert. Inte skall man skämmas för sina åsikter, och om man har den uppfattningen att det ökade samhällsinflytandet naggar friheten i kanten, varför håller man inte på den uppfattningen och säger att det var illa att vi beslöt de och de sakerna? Jag gör ett stort undantag för herr Ohlin när det gäller den aktiva arbetsmarknadspolitiken i början på 30-talet, då otvivelaktigt — och det har jag sagt många gånger i denna kammare — herr Ohlin var en av de få nationalekonomer i världen som på ett tidigt stadium upptog samma diskussioner som Keynes. Men i övrigt beträffande alla dessa ingripanden som vi har gjort, dessa inbrytningar i marknadshushållningen, om han ansåg att de var felaktiga när de beslutades, då måste han beklaga dem nu. Eller varför har han ändrat mening? Det var ju detta som var innebörden i mitt tal om de taktiska motiveringarna för folkpartiets ställningstagande. Vad jag skrev i min bok, som herr Wedén var nog vänlig att reklamera för häromdagen, hade ju ingen annan mening än att det här finns en spänning mellan en ideologi som håller på fri samhällshushållning — bort med statsingripanden och annat — och det omedelbara accepterandet av ingripanden sedan de väl blivit gjorda, t.o.m. så att det nästan ger intrycket att man är beredd att försvara dem. Här har nu alldeles uppenbart en spänning uppstått mellan ideologin och accepterandet i efterhand, och hur man skall kunna förklara det med hänsynstagande till taktiska synpunkter vore verkligen oerhört intressant att höra. Denna gång har ju folkpartisterna givit upp striden redan innan voteringsklockorna ringer. De säger visserligen en hel del fula saker om denna bank, men de kommer att rösta för den. Man kan säga att den stackars liberala pressen för närvarande står övergiven av sitt parti på högerns skansar. Folkpartiet har dock bränt sig så många gånger att jag förstår att man tycker det är lika bra att — eftersom man vet att förslaget i alla fall går igenom och eftersom man väl innerst inne anser att det är ett ganska klokt förslag eller att det sannolikt kommer att visa sig vara till gagn för näringslivet — inte göra som man brukar utan rösta för förslaget från början. Vi får ju se. Det tog emellertid sin tid för herr Ohlin att inse detia. Jag kan ju inte åberopa någon pedagogisk skicklighet när det gäller att undervisa herr Ohlin, men litet grand spelade väl min s.k. sketch i första kammaren in. Herr Ohlin var ju på remissdebattens första dag ytterst kritisk mot banken för att på debattens tredje dag säga, att förslaget kanske inte är så dumt i alla fall — det kan hända att det ligger vissa tankar bakom det o.s.v. Var det bara herr Hedlund som föranledde denna ideologiska omsvängning? Den gick på tre dagar, och det är ju bra. Kommunisterna representerar en annan form av dogmatism, om jag får räkna högern och folkpartiet såsom representerande en. Det var inte länge sedan herr Hermansson påstod att det inte hade hänt någonting av avgörande betydelse i det svenska samhället på fyrtio år. Den första partikongress jag bevistade var partikongressen 1932. Vi måste väl erkänna att 1920-talet i många avseenden var en splittringens och förfallets period. Arbetarrörelsen var splittrad, och vår ideologi var väl inte särskilt klart utformad. Borgerligheten var också djupt splittrad. Det var, som sagt, en förfallets period i många avseenden när det gällde den politiska hållfastheten och klarheten. Men 1932 hände det någonting märkligt. Wigforss höll ett tal där han var starkt kritisk mot det socialdemokratiska partiets brist på ideologisk motivering för sitt handlande men där han drog upp riktlinjerna för den kommande politiken. Han framförde just denna teori att målet — den enskilda människans frigörelse — är klart och att medlen inte är likgiltiga men kan diskuteras. Detta var första gången som det socialdemokratiska partiets ledning tog avstånd från den enkla lösningen att allting klarar sig, om man socialiserar näringslivet. Det var en djärv satsning 1932 — djärv därför att det enskilda näringslivet höll på att gå kaputt. Ar betslöshetssiffrorna växte och växte, och det dröjde inte länge innan katastrofer drog fram över Mellaneuropa. I denna situation formar den svenska socialdemokratins ledande teoretiker denna tanke: Tro inte att man löser alla samhällslivets problem genom en så enkel doktrinär åtgärd som en förändring av äganderätten! Alla problem blir kanske inte kvar, men en stor del blir det. Nu vill jag fråga herr Hermansson: Var det fel av Wigforss att 1932 locka den socialdemokratiska partikongressen, mitt i ett svårt krisläge, att ansluta sig till denna, som han själv säger, blandning av liberalism och marxism? Vilket skulle svensk arbetarrörelses inflytande ha varit, om vi inte hade gjort så — om vi i stället hade hemfallit åt doktrinära bekännelser av den typ som herr Hermansson ofta gör sig till talesman för? Vi hade sannolikt fått ett stort parti — all right — men utan reellt inflytande. Och då säger vi: Har vårt handlande inte varit till gagn? Är det någonting som vi egentligen behöver ångra i den utveckling som den svenska socialdemokratin har upplevat sedan 1932? Jag tror inte det. Nu säger herr Hermansson, även om han alltid uttrycker sig mjukare när han står i denna talarstol än på sina egna kongresser — detta kanske av naturliga skäl, jag vet inte, för jag har aldrig varit på någon kommunistisk partikongress och kommer väl aldrig dit heller — att det egentligen inte har hänt någonting. Det är grovt felaktigt. Det finns väl ingen människa som ett ögonblick skulle våga påstå, att det icke hänt någonting beträffande maktförhållandena i det svenska samhället under de senaste 40 åren. Förändringarna har inte drivits fram på grund av någon doktrinär inställning från vår sida, men för att lösa frihetsoch trygghetsproblemen — vilket varit socialdemokratins uppgift — har då och då förändringar i samhällsstrukturen gjorts. Fackföreningsrörelsens in flytande har vuxit o.s.v., och därför kan det inte vara sant att påstå att ingenting har hänt beträffande maktförhållandena. Vidare, herr Hermansson: Tänk vilken hopplöshetens ideologi som herr Hermansson företräder! Alla dessa insatser av Wigforss, Möller, Sköld, Per Albin Hansson, för att inte nämna den nuvarande ledargenerationen, har alltså inte betytt någonting. De har varit betydelselösa. Om herr Hermanssons teori att ingenting hänt skulle vara avlägset lik verkligheten, vad tjänar det då till att vi har byggt upp en stark arbetaroch fackföreningsrörelse? En mera hopplös och trist framtidsbedömning än den som ligger bakom ett sådant uttalande kan jag inte tänka mig. Vi accepterar den inte. Vi tror tvärtom att alla våra erfarenheter av det förflutna visar att det lönar sig och att människorna kan bli friare och få ökad trygghet genom ingripanden från samhällets sida. Vår erfarenhet talar ett rakt motsatt språk. Vi hämtar ur medvetandet om vårt förflutna en tillit till framtiden och till att det politiska arbetet är meningsfullt. Men om ingenting hade hänt på 50 år, om vi bara suttit och förvaltat ett oförändrat kapitalistiskt samhälle, varifrån skulle vi då få kraft att i en mera komplicerad verklighet fortsätta det politiska arbetet? Herr Hermanssons analys är alltså för det första långt avlägsen den verklighet han måste ha upplevt. För det andra är den komplett underhaltig som underlag för en politisk aktivitet. På partikongressen yttrade herr Hermansson några ord om banken. Jag har fått en stencil av talet.

Det är då inte underligt att kongressmedlemmarna kände sig förvirrade och tyckte att det var en märklig värld som de levde i. När de sedan slår upp protokollet från dagens inlägg, säger de kanske: Ja, det där är en ganska bra sak. Det är inte så farligt. Vi skall väl se till att det blir något så när hyggligt. Är det enligt herr Hermanssons uttalande i dag bra att skänka skattebetalarnas pengar till privatindustrin? Antingen tycker man att det är dumt — det tyckte herr Hermansson på partikongressen — eller också tycker man att det är bra. I det senare fallet kan man inte samtidigt säga att vi stärker privatkapitalismen genom den nya banken. Jag skall inte trötta kammarens ledamöter längre. Jag skulle vilja sluta med att ännu en gång rekommendera ett studium av den doktorsavhandling som i morgon ventileras i Uppsala. Det är en ung statsvetare som har gjort en skildring av hela den politiska diskussionen sedan 1920-talet. I avhandlingen säger han att varje gång som socialdemokratin tagit ett initiativ, som inneburit en förändring av samhället, har man av ideologiska skäl tagit upp kampen på den borgerliga sidan. Så har ständigt skett varje gång det av pragmatiska skäl framförts önskemål som inneburit en stegring av samhällsinflytandet. Detta kan man delvis uppleva också i dag, dock med den skillnaden att den splittrade borgerligheten har delat upp sig på så många olika underavdelningar, sektioner och grupper, att man inte lika tydligt som i vanliga fall kan konstatera var moståndet finns.

Herr taiman! Statsministerns på många punkter intressanta anförande ger mig verkligen anledning att säga åtskilligt. Men det är alldeles uteslutet att på sex minuter hinna med allt det jag skulle vilja säga. Därför måste jag begränsa mig till några mycket allmänna synpunkter. Vi menar, att regeringen under åtskilliga år fört en alltför sangvinisk politik, som har skapat övertryck i samhällsekonomin och drivit på inflationen, som har drivit kostnaderna i höjden och som har minskat näringslivets konkurrenskraft. Man har varit så säker på att man skulle kunna fortsätta att leva häruppe i en egen skyddad välståndsvärld, att man haft mycket litet intresse för samarbetet ute i Europa. En mer intim anslutning till EEC skulle kunna befaras hindra oss från att fortfarande vara Europas överklass. Man har från näringslivets sida varnat för denna politik, man har varnat från oppositionens sida. Man har sagt att övermodspolitiken kan komma att straffa sig. Man har pekat på olika åtgärder, som hade bort vidtagas för att rätta till situationen. Regeringen har hånat oss. Statsministern har inte alltid varit lika lugn och balanserad i tonen som i dag. Så sent som förra våren gick statsministern i första kammaren upp i falsett för att tala om olyckskorparnas kraxande -— jag tror att det var just de ord statsministern använde. Under höstens valrörelse var vi världsbäst. Allt vad den socialdemokratiska regeringen hade gjort var bra. I dag är tonen en helt annan, därför att man har märkt att folket ute i bygderna, jobbarna, löntagarna, hushållen, börjar begripa att någonting har hänt eller att någonting kan komma att hända, medan regeringen sticker huvudet i busken. Det är klart att valutgången var ett uttryck för ett misstroende, vilket regeringen nu börjat begripa. Nu måste alltså någonting göras. Hur går man då till väga?

För några minuter sedan sade statsministern att detta var den största fråga som årets riksdag har att diskutera. Statsministern sade också att »vi är beredda att diskutera medlen för att nå ett mål som är väsentligt».

Man borde försöka finna rätt medel för att nå det mål som vi alla är ense om — ty det är vi, det tror jag inte att statsministern bestrider — nämligen trygghet för framtiden. Statsministern sade nyss att vi måste ha en handlingskraftig regering, vi skall inte splittra. Man borde alltså ha strävat efter att undvika splittring. Vad gör man istället? Man improviserar ett förslag som man sedan efter någon månad ändrar. Det väsentliga i det förslaget är att det upplagts så, att regeringen måste ha varit medveten om att det var svårt för oppositionen att acceptera det och att det måste vara svårt för näringslivet att acceptera det, därför att det ideologiskt är så konstruerat att det leder till maktkoncentration åt en regering som bär åtminstone en del av skulden till det som har inträffat och som har missbedömt utvecklingen. Det förfarande som tillämpats stämmer alltså inte med de allvarliga och avvägda resonemang som statsministern för en stund sedan förde från talarstolen. Betecknande för förfarandet är också statsrådet Wickmans uttalande i går. Det var inget fel, sade han, att man handlade snabbt; snabbheten är bara en fördel om man vet att förslaget är »bra». »Men», sade herr Wickman sedan, »vi visste att oppositionen inte skulle godtaga förslaget, vi visste att det var kontroversiellt.» Vilket förslag var det som var »bra», det som fördes fram i januari, det som diskuterades i februari eller det som presenterades i propositionen före påsk? På socialdemokratiskt håll har man varit indignerad över kritiken av bankprojektet. Jag tycker uppriktigt sagt, att om någon skall vara indignerad är det inte regeringen utan oppositionen över det sätt varpå denna fråga behandlats. Hela den argumentation som statsministern förde för några minuter sedan stämmer inte med det sätt varpå förslaget har förts ut till allmänheten, till oppositionspartierna och till riksdagen.

Herr talman! Statsministern tog upp en hel del intressanta synpunkter, och jag har väl som centerpartist inte anledning att känna mig särskilt träffad. Men jag skulle vilja säga till statsministern, att begreppen borgerlighet och borgerlig opposition är det kanske bäst att statsministern försöker modifiera i fortsättningen. Om vi i slutspurten av riksdagen skall tala om vilka som är konservativa, så rymmer även socialdemokratin åtskilliga konservativa drag. Tag t.ex. kollektivanslutningen, synen på de mindre och medelstora företagens roll eller lokaliseringspolitiken! Det var inte centerpartiet som var konservativt när det gällde lokaliseringspolitiken, de synpunkterna fanns på helt annat håll — även inom socialdemokratin. Jag skulle kunna räkna upp fler sådana frågor, t.ex. miljöfrågorna som herr Palme nu är så intresserad av. Vi började motionera därom 1962. Det tog tre år innan vi fick sällskap, och 1967 har vi fått sällskap även av en regeringsledamot. Frågan om konservatism får nog således ses litet mera differentierat än vad statsministern och statsrådet Wickman har framställt den. Nu skall jag i motsats till statsministern försöka tala om investeringsbanken — det är ju den frågan debatten egentligen gäller.

Dessa har aldrig varit någon hemlighet för oss.

Det är emellertid knappast dessa företags fel — snarare regeringens och politikernas över huvud taget — att vi inte har reformerat på detta område. Det förhåller sig inte så, herr statsminister, att varje initiativ som socialdemokratin har tagit har mött motstånd från de icke-socialistiska partierna när det gällt att lösa trygghetsfrågorna. Det är en alldeles för onyanserad formule ring; jag tror att statsministern på den punkten ger mig rätt. De händelser, som vi upplevde under fjolåret på sysselsättningssidan med nedläggning av företag o.s. v., har uppenbarligen i viss mån tagit regeringen på sängen. Trots allt tal om att man planerar är planeringen ibland ganska bristfällig. Det är alldeles klart — jag upprepar vad jag sade tidigare — att vi måste räkna med att strukturomvandlingens vind kommer att växa i styrka i vårt samhälle. Vi kan inte bara tala om solidaritet utan måste också visa den i handling.

Jag förstår inte att statsministern kan undgå det intressanta ideologiska problem som ligger däri, att socialdemokratin i detta sammanhang bedömer kreditmarknadsoch kapitalmarknadsfrågorna på annat sätt än man har gjort förut. Socialdemokratin har inte i ansvarig ställning velat socialisera affärsbankerna och skapa något slags statlig dominans. Man har belutat om en statlig kreditbank för att sörja för större garantier för konkurrens. Vissa institut har halvstatlig karaktär. Hur kan det komma sig att statsministern är så uppmärksam — med all rätt — på att det finns maktkoncentrationsrisker inom enskild verksamhet men helt bortser från de risker som ligger i en statlig maktkoncentration? Varför har man i detta fall inte velat ha ett konkurrerande institut eller ett halvstatligt för att på den vägen skapa bättre balans och även öka den enskildes tryggghet och valfrihet?

Herr talman! Jag vill först tacka statsministern för hans varma intresse för de inre förhållandena i vårt parti. Jag kan försäkra honom att man inte behöver ha något betryckt läge i ett parti som på två val fördubblat röstetalet. Däremot kan det hända att stämningen blir något betryckt i ett parti som under samma tid har förlorat 8 procent av hela valmanskåren. Om vi har några små trassligheter, beror det kanske bl.a. på en del socialdemokrater, som nu kommer till oss och är litet miljöskadade, men den saken skall nog gå över. Ideologierna är inte döda, sade statsministern, och jag vill instämma i detta. Han fortsatte med att säga att hans parti är pragmatiskt. Får jag fråga: Är då pragmatismen det socialdemokratiska partiets ideologi? Man skall vara trogen mot målet, förklarade herr Erlander, men välja odogmatiskt bland medlen. För all del, jag kan gå med på det. Det avgörande, om man skall nå ett visst mål, är emellertid hur man använder sådana medel som exempelvis investeringsbanken. Det är detta jag velat diskutera i mina inlägg här i kammaren. Regeringen säger att min ståndpunkt är doktrinär när jag anser att det inte bör sitta några privatkapitalistiska representanter i investeringsbankens styrelse, att det är doktrinärt att anse att samhället och löntagarna bör skaffa sig inflytande över de företag som får låna pengar, att det är doktrinärt om banken infogas i en långsiktig ekonomisk plan, om den används för att börja bryta storfinansens välde i vårt land. Tillåt mig fråga herr statsministern: Varför skulle detta vara mera doktrinärt än att inte vilja använda banken i de angivna syftena? Det avgörande är att banken blir effektiv så att man med den kan uppfylla de mål man satt upp. Vi tror att banken skulle kunna bli ett gott instrument för löntagarnas intressen, om dess verksamhet utformades på sätt som föreslagits i det framlagda yrkandet. Detta yrkande bygger på en annan doktrin än regeringens — det kan jag medge — men vi är inte ensamma om den. Den delas av ett växande antal medlemmar i det socialdemokratiska partiet. Herr Erlander ställde vissa frågor till mig. Det är lätt att göra glidande citat och sedan ställa frågor utifrån dem. Herr statsministern säger: Herr Hermansson har sagt att det inte hänt något av avgörande betydelse i samhället på 30 år. Jag har aldrig fällt något sådant yttrande. Det har självfallet hänt en hel del av avgörande betydelse i vårt samhälle på 30 år. Vad jag har sagt är, att det icke skett någon avgörande förändring i maktoch produktionsförhållandena i vårt samhälle. Jag kan naturligtvis diskutera med herr Erlander om vad som menas med avgörande förändringar. Med avgörande förändringar menar jag att man bryter storfinansens, de femton familjernas, makt i detta land. Menar herr Erlander att vi har brutit storfinansens maktställning i Sverige? När detta skett vill jag gärna erkänna att avgörande förändringar har inträtt, men så är ännu inte fallet. Man löser inte alla problem med en så enkel dogmatisk åtgärd som en förändring av äganderätten, säger herr Erlander. Den är inte så förfärligt enkel. Denna förändring löser självfallet inte alla problem, de finns kvar i många stater. Herr Erlander frågar också om det var fel att SAP år 1933 följde herr Wigforss” ståndpunkter i politiken. Nej, absolut inte. Jag tror att man gjorde rätt när man den gången följde herr Wigforss. Däremot anser jag det vara fel, om man nu inte följer herr Wigforss” nuvarande ståndpunkter, vilka, såsom han framhållit i en lång intervju i en tidskrift, är att man på allvar måste börja angripa den privata storfinansens makt. Det skulle också vara fel att stanna kvar i trettiotalets politik när vi närmar oss 1970. Vad tjänar det till att bygga en framtid, vad tjänar det till att hysa hopp inför framtiden, om vi inte har kommit så långt ännu, säger herr Erlander, om det inte går att vinna ökad trygghet genom samhällets ingripande? Det är alldeles självklart att vi skall fortsätta framåt. Vi har tagit vissa steg på vägen, det erkänner jag gärna, men de avgörande stegen är ännu kvar att ta. Herr Erlander ville finna en motsättning mellan vad jag yttrat på partikongressen och här i riksdagen om investeringsbanken. Om han hade hört samtliga mina anföranden, skulle han ha funnit att jag sagt samma saker, endast mera utförligt här i riksdagen. Antingen är förslaget bra, säger han, eller är det dumt. Man måste alltså enligt herr Erlanders mening vara för regeringens förslag utan några som helst förändringar. Vi vill emellertid acceptera regeringens förslag med vissa förändringar som gör det bättre. Jag tror inte man skall ha den uppfattningen, att andra partier helt behöver svälja vad regeringen föreslår. Det är ett slags monopolställning som regeringen vill ha. Man skall bara svara ja eller nej. Vi har emellertid rätt att föreslå förändringar eller förbättringar. Jag vill bara i korthet ställa några frågor till statsministern, vilka belyser dessa problem. Vill regeringen gå med på att samhället och löntagarna får inflytande över de företag som får låna pengar? Vill regeringen gå med på att endast representanter för samhället och löntagarna skall sitta med i bankens styrelse? Vill regeringen gå med på att bankens verksamhet infogas i en långsiktig ekonomisk planering som bl.a. LO förordar? Vill regeringen genomfö ra en sådan förändring av den ekoncmiska politiken, att en samhälleligt beslutad investeringspolitik blir ledande i stället för de privata investeringarna?
Herr talman! Vi kommer att rösta för vår egen typ av bank. Regeringen skall inte glädja sig åt att vi skulle rösta för den av regeringen föreslagna banken. Det gör vi inte. Vi röstar för en bank av den typ vi själva anger. Sedan vill jag säga att herr Erlander, den gamle skicklige statssekreteraren, blir tyvärr allt sämre när det gäller historieskrivning och referat. Denna gång trodde han t. o, m. att regeringen i remissdebatten försvarade den nya banken. Men den hade ju inte ens upprunnit i herr Erlanders hjärna, när han så vältaligt talade för 500-miljonerkronorsfonden. Lika felaktig var herr Erlanders historieskrivning i remissdebatten, när han på tal om fonden här låtsade att oppositionen hade framställt det trygghetskrav som socialdemokraterna talade om i ATP-debatten som om det bara var »ett skämt». Han påstod också att vi var mot stora pensionsfonder. Jag har redan förut sagt att folkpartiets förslag innebar ännu större pensionsfonder. Får jag läsa vad herr Erlander sade sedan: »Ni fick en läxa då, trodde vi.

Man förstår emellertid av hela sammanhanget, att det är en negation som har uteblivit. Till och med trycksvärtan har vägrat att fastna på papperet, när herr Erlander ville påstå att vi inte stödde dessa trygghetskrav. För tillfället må det vara nog sagt om det. Nu säger herr Erlander att vi har varit emot alla ingrepp i marknadshushållningen. Nej, herr statsminister, vi har inte varit emot den sociala liberalismen som sannerligen är någonting helt annat än Manchester-liberalismen. Utöver herr Eliassons i Sundborn exempel kunde för övrigt många nämnas även för vår del. Jag skulle vilja påpeka en sak. När det gällde arbetsmarknadspolitiken var jag som medlem av utredningen förespråkare för en längre gående politik än det förslag regeringen sedan lade fram i propositionen. Trots de statsfinansiella besvärligheterna gick vi i folkpartiet även i en motion något längre än regeringen. Frågan är emellertid: Ser ni inte inom socialdemokratin problemet om en avvägning mellan å ena sidan de insatser som bör göras från centralt håll, av samhället, och å andra sidan de insatser som bättre görs decentraliserat, av organisationer, företag och enskilda, detta problem som vi har konkretiserat i kravet på ramhushållning? Själva svårigheten är ju att avgöra: Vad är det som samhället bör göra och kan göra bättre? Vad är det som bättre ordnas på andra vägar? Vi har i dessa dagar fått ett exempel. Erfarenheten av staten som industriledare och kreditgivare talar sannerligen inte för att det nu bör införas ett statsmonopol då det gäller en viktig del av kreditmarknaden, men det är ju det ni åsyftar då ni vägrar att lägga till rätta för att möjliggöra konkurrens på lika villkor mellan en privat bank och en statlig. Ni är därmed anhängare av ett monopol. Erfarenheten motsäger er tro att det skulle vara bättre än ett på konkurrens vilande system. Beträffande efterkrigstiden får jag kanske erinra herr Erlander om att ni i 27-punktsprogrammet, utifrån er s.k. enhetliga åskådning, ville ha en starkt centraldirigerad utrikeshandel. Folk partiet talade tvärtom för en friare handel liksom, såvitt jag minns, oppositionen i övrigt. Ni fick en läxa den gången, för att använda herr Erlanders uttryck. Skördetiden torkade in både på detta och flera andra områden. Ni kommer att få en läxa nu också om ni återvänder till denna s.k. enhetliga åskådning från efterkrigstiden. — Ta sedan en sådan sak som prisstegringen som ni lovade att hejda. Har ni löst det problemet? Ta frågan om bostadsbristen som ni lovade att lösa. Har ni klarat den med edra ingrepp i marknadshushållningen? Är ni inte i själva verket på reträtt till en modifierad marknadshushållning på detta och flera andra områden? Det går inte att måla i svart och vitt på herr Erlanders sätt. Han kunde gärna ännu en gång läsa mittenpartiernas motion där vi sätter in denna fråga om en bättre organiserad kreditmarknad i sitt större sammanhang. Han kunde kanske också läsa om mittenpartiernas handlingslinjer. Då skulle han förstå vilken karikatyr han gör sig skyldig till när han försöker belysa vår inställning genom att påvisa en motsättning mellan Manchester-liberalismen å ena sidan och hans egen socialism å den andra. Den realistiska frågeställningen är en helt annan. Det gäller en avvägning. Jag tror att Sveriges folk kommer att förstå att trygghet och utveckling kan främjas på bättre sätt än genom en överdriven centraldirigering.

Herr talman! Debatten gäller mångahanda ting och jag skall väl inte gå in på alla ty då blir den väl oändlig. Det är nog klokt att vi håller på den arbetsfördelningen, att de ekonomiska problem som herr Ohlin tog upp i sitt senaste anförande får diskuteras när kompletteringspropositionen skall behandlas. Jag tror inte att det är någon mening med att börja resonera om in flationstryck och bostadsfrågan i en debatt som redan nu är tyngd av så många spörsmål. Jag kan inte finna att herr Ohlin i sin replik tog upp någon av de synpunkter som jag försökte lägga på frågan.

Detta var den avgörande punkten i mitt resonemang vilken jag inte kan finna att herr Ohlin ett ögonblick berörde. De andra spörsmålen är jag beredd att diskutera vid tillfällen då vi inte är så upptagna med frågorna om banken. Herr Bohman frågade varför vi inte tog kontakt med de borgerliga partierna för att försöka få dem att acceptera förslaget, eftersom vi då, enligt hans mening, skulle ha sluppit ifrån den här striden. Det är svårt att veta vad som 1 så fall skulle ha hänt. Jag har rätt lång erfarenhet av vad sådana kontakter tjänar till. Jag satt — jag vet inte hur många dygn — och förhandlade med de borgerliga partierna om den förra stora frågan: ATP och AP-fonderna. Men det fanns då ingen som helst möjlighet att komma fram, ty gränsen gick precis så som jag förut i dag skildrat det. Innebär ett förslag från regeringens sida en ökning av samhällets infiytande, så sviker borgerligheten målet, ty då är detta i och för sig en tillräcklig anledning att säga nej. Jag är för min del övertygad om att ett försök från regeringens sida att nå ett resultat genom ett sådant resonemang i varje fall beträffande högern inte skulle ha någon som helst utsikt att lyckas, lika litet som det gjorde det 1957. Högern har inte ändrat sig på den punkten, och inte heller vi har ändrat oss nämnvärt i vår trohet mot våra mål. Men vår vilja att diskutera medlen finns fortfarande kvar. Här föreligger för övrigt, herr Bohman, en kontroversiell fråga. Det är väl ganska märkligt att herr Bohman beskyller oss för att ha velat få till stånd en strid i denna sak, när vårt förslag i princip tydligen kommer att omfattas av 80 procent av riksdagens ledamöter. Sakskälen var så starka, att det bara är högern som brutit sig ut, och högern hade vi icke haft någon chans att påverka genom förhandlingar. Högern har som bekant principer — i motsats till somliga. Det är alltid svårare att komma fram till förhandlingsresultat när det gäller ting där principer kommer med i spelet. Det är avsett som en komplimang till högern, när jag säger att både högern och socialdemokraterna har principer när det gäller samhällsarbetet. Men man kan aldrig veta; de kan tro att jag är ironisk — det är jag aldrig utan jag menar precis vad jag säger. Men vi har varit väldigt kloka ibland, herr Björkman — förlåt herr Bohman. Det har vi varit när vi raskt sagt nej till en massa ting som herr Bohman föreslagit, t.ex. till herr Bohmans skattesänkningsförslag. Om herr Bohman fått råda och fått sänkta skatter och höjda försvarsutgifter, så hade vi måst ta till en dubbelt så stor bank för att återställa ordningen. Det finns nog ett samband mellan möjligheterna att föra en stram finanspolitik och nödvändigheten att handla på kapitalmarknaden. Herr Eliasson i Sundborn är en öppenhjärtig man. Han sade: Tala inte om detta med borgerlig samling! Jag förstår att han leds bara han hör det ordet. Det måste han göra i ännu högre grad efter dagens debatt. Jag skall då låta bli att tala om det; jag kan tala om borgfred i stället. Den politik som herr Eliasson skildrar förutsätter ett mycket starkt samhälle. Han talar om köerna, om nödvändigheten att hjälpa de handikappade och om lokaliseringspolitiken. Hur i all världen skall det vara möjligt att gå arm i arm med en höger som vill rasera möjligheterna att skapa det starka samhälle som behövs för att lösa alla de problem som herr Eliasson med rätta betraktar som väsentliga. Om vi höjer försvarsutgifterna och samtidigt sänker skatterna, vad blir det då kvar för att hjälpa de vanföra och för att bedriva lokaliseringspolitiken på det sätt vi vill? Jag har inte mycket att invända mot herr Eliasson, och jag har denna gång i min mun inte tagit det för herr Eliasson så förhatliga uttrycket »borgerlig samling». Herr Hermansson skulle jag kanske ägna speciell uppmärksamhet. Det är nog bra med det kommunistiska partiet; hälsan är god, säger han, bara det inte kommer så förfärligt många underliga miljöskadade människor från socialdemokraterna. Den omständigheten att de i nuvarande läge går över till kommunistiska partiet tyder ju onekligen på en viss skada, hur den nu har uppstått. Men hur står det till med herr Hermansson själv? Jag vet att herr Hermansson har gått omkring och sagt att han var socialdemokrat ända tills permitteringstågen började gå. Var herr Hermansson då så miljöskadad att han kunde bli partiledare i det kommunistiska partiet eller hur har det gått till? Den som enligt pressen kom in i partistyrelsen med näst högsta röstetal var en av dessa miljöskadade socialdemokrater. Han är alltså praktiskt taget närmaste man till den förutvarande socialdemokraten Hermansson. Det måtte väl inte bli några nya miljöskador nu, när det sitter så många gamla socialdemokrater i det kommunistiska partiets ledning. Det får inte bli så mycket miljöskador att ni återvänder; jag tror att det ur många synpunkter är bättre som det är. Ni har fått över en del människor som på grund av vår mer demokratiska läggning inte har trivts hos oss. Jag vet inte av vilken anledning det åberopas som tecken på att det är trivsamt i det kommunistiska partiet. Vi får väl se hur länge de stannar där. Låt mig återgå till det som var det allvarliga i mitt och herr Hermanssons resonemang. Jag är också emot att man använder sig av lösryckta citat och bygger upp sin argumentering kring dem. Men det har jag inte gjort. Om den stencil som återger herr Hermanssons tal vid kongressen är riktig så citerade jag allt vad herr Hermansson sagt om banken. I detta tal har herr Hermansson alltså sagt, att införandet av banken bara betyder att man tar ut pengar genom omsättningsskatten och hjälper näringslivet med dem. Det är detta yttrande som har publicerats, och det är alltså hans värdering då av banken. Om herr Hermansson sedan säger vänliga ord om banken i ett annat sammanhang, t.ex. här i dag, hur skall han då kunna åstadkomma någon överensstämmelse mellan sina bedömanden? Jag har alltså inte återgivit något lösryckt citat utan detta var faktiskt vad herr Hermansson sade om banken i sitt tal. Det är väl lika bra att man talar om att han har två diametralt motsatta uppfattningar, vilket betyder att han bidrar till att öka den förvirring som uppenbarligen måste uppstå inom det kommunistiska partiet. Inte heller den andra passus jag återgav var något lösryckt citat. I Vänsterns väg står det på s. 10: »Ingen grundläggande förändring av det svenska samhället har ägt rum under de senaste 50 åren.» Det står så. Då är det väl klart att man frågar: Har hela arbetarrörelsens kamp varit fullständigt utan betydelse? Betyder fackföreningsrörelsen ingenting? Betyder det ingenting att vi har lagt ned så mycket arbete på att förändra samhället som vi har gjort? »Ingen grundläggande förändring» har inträffat! Jag vidhåller mitt omdöme att för den som har en sådan uppfattning, för den som inte tycker sig ha uppnått någonting på väsentliga punkter under dessa 50 år, måste samhällsarbetet vara tröstlöst. Det var detta diskussionen gällde, herr Hermansson. Ett sådant uttalande kan man inte göra om man inte är fångad i en doktrinär dogmatism och jämför de förändringar som skett med kraven på exempelvis totalt förstatligande av industrin. Nu sist var herr Hermansson mycket mjuk och sade att det var klart att man kunde diskutera det. Om herr Hermansson kan man alltså bara säga att han har en uppfattning som är doktrinär, men här i kammaren, anlägger han åtskilliga synpunkter, som ligger mycket nära den pragmatiska uppfattning vi inom socialdemokratin gjort oss till talesmän för. Kvar står emellertid de grundläggande ting han framhållit, nämligen att ingenting har skett och att han inte betraktar investeringsbanken som något annat än ett försök att föra över skattebetalarnas pengar till det privata näringslivet. Kan man ha hur många olika uppfattningar som helst, om man är ledare för det partiet? Det är i så fall en mycket intressant företeelse.
Herr talman! Herr Erlander envisas med att påstå att vi på vårt håll, och särskilt jag, företräder en konservativ inställning när det gäller modifikationer och ingrepp i marknadshushållningen. Då vill jag erinra statsministern om att jag redan för mer än 30 år sedan författade en skrift, i vilken jag ingående diskuterade problemet vilka radikala modifikationer av marknadshushållningen som var nödvändiga för att den skulle ge ett för samhället acceptabelt resultat. Jag uppehöll mig då ut förligt vid inte bara konjunkturpolitiken utan också monopolkontrollen och tryggandet av en effektiv konkurrens, och jag talade om nödvändigheten av en progressiv beskattning. Senare talade jag också för antitrustlagstiftning — när den saken kom upp till behandling. Jag var själv ordförande i en enig utredning. Vi har också varit med om att förorda en hyresreglering under de omständigheter då den är nödvändig. Jag har röstat och talat för statens kreditbank och halvstatliga kreditinstitutioner av mångahanda slag. Listan skulle kunna göras hur lång som helst. Därför konstaterar jag helt lugnt, herr talman, att statsministern inte gör något allvarligt försök att ge en rättvisande bild av vår inställning till marknadshushållningen. Vi anser att marknadshushållningen under lämpliga betingelser är ett smidigt instrument som bör användas. Men vi tycker oss spåra en viss benägenhet hos regeringen att föredra problemlösningar, som innebär mera ingripande och centralt inflytande snarare än de som kräver mindre därav. Det är i denna er benägenhet för centraldirigering man kan se en väsentlig skillnad beträffande tonvikten. Men att måla i bara svart och vitt är lika oriktigt som om jag skulle påstå att herr Erlander har samma åskådning som herr Hermansson — och det vare mig fjärran att göra ett sådant påstående! Slutligen sade statsministern i sin replik till herr Bohman att det skulle bli en svagare budget och mindre statliga resurser om man följde högerns politik. Man skulle då ha behövt en dubbelt så stor bank för att klara problemen. Ingen människa har så stark tilltro till att organiserandet av banker löser problem som herr Erlander tycks ha; i varje fall om man räknar från och med februari 1967. Tidigare var han väsentligt mera skeptisk mot banker.

Herr talman! Att tala om splittring är statsministerns älsklingstema, men det är väl inte så märkvärdigt att tre partier har litet olika meningar. Det tycker jag är mindre originellt än att man ibland inom regeringspartiet har delade uppfattningar. Och om vi får en ny regering 1968 — vilket vi hoppas — är det inte meningen att den skall föra en högerpolitik. Den upplysningen tror jag inte kommer som någon överraskning för herr Erlander. Det är symtomatiskt hur vi från vårt håll — det framgår redan av vårt första partiprogramutkast — alltid har påtalat riskerna för maktkoncentration både på den enskilda och den statliga sidan. Men jag tycker att statsministern går förbi detta problem. Jag är en öppenhjärtig man och skall gärna säga att jag många gånger upplevt att man åtminstone på visst borgerligt håll har liksom a priori utgått från att ett samhällsingripande måste innebära en viss risk för den enskildes frihet — och det kan vara tvärtom. Men, herr statsminister, det finns en ensidig bedömning också på ett annat håll. Om man som statsministern uppmärsammar vad maktkoncentrationen kan innebära för den enskildes valfrihet och trygghet så vill jag framhålla att vi har precis samma problem vid en stark statlig centraldirigering och maktkoncentration. Om man vill ta upp en ideologisk diskussion i samband med banken så är det intressanta — och det berör inte statsministern — att man på affärsbankernas område har skapat en statlig affärsbank för att sörja för konkurrensen, På andra områden har man skapat halvstatliga institut. Men i detta fall följer man helt andra principer. Varför, herr statsminister? Vi säger ja till banken, men frågan är om det skall vara en halvstatlig bank eller om det skall skapas ett konkurre rande institut med en helstatlig bank. Vi anser att ägarformerna och utlåningskapaciteten kan prövas ytterligare nästa år. Varför, herr statsminister, avvisar man den tanken mot bakgrunden av regeringspartiets handlande i tidigare fall?

Herr talman! Jag kan inte få något annat intryck än att herr Erlander måste känna sig mycket trängd i denna debatt när han på punkt efter punkt använder en citatkonst som icke är värdig landets statsminister. Det gällde varje punkt i mitt anförande som han har tagit upp. Jag sade att en del av de socialdemokrater som nu kommer till oss kanske är miljöskadade och ställer till litet trassel för oss. Han säger »alla». De jag avsåg kommer säkert inte att bli gamla hos oss heller. Vad mig själv beträffar har det ju gått en tid sedan 1940, och på den tiden hinner man nog stabilisera sig. Vad gäller uttalandet om förändringarna i det svenska samhället har jag själv skrivit detta i sammanhang med en diskussion om produktionssättet i Sverige och de grundläggande klassförhållandena. Där rycker statsministern ut en sats. Jag skall illustrera hans metod genom att anföra ett annat stycke, ur vilket man också kan rycka ut en sats. Om det står i en bok: »Herr Erlander har inte utvecklats på 30 år. Han är inte längre nu än 1937» — så är det i och för sig korrekt. Men det är en annan sak att rycka ut den första satsen: »Herr Erlander har inte utvecklats på 30 år». Då skulle man säga: » Vad är det för ett upprörande påstående?» Herr statsminister, så får man inte citera! Man måste ange det sammanhang ur vilket man tar ett visst citat. I denna bok, som statsministern vill citera, har jag behandlat frågan om det har skett en grundläggande förändring av produktionssättet och de grundläggande klassförhållandena i vårt land. Han är inte den förste som har gjort på detta sätt. Det finns vissa socialdemokratiska tidningar som har gjort så, men saken blir inte bättre för det. Jag kan nämna för statsministern att jag i andra upplagan av denna bok har gjort vissa förändringar för att det skall bli omöjligt för socialdemokratisk press och statsministrar att vanställa ett helt stycke genom att ta ut en sats och anföra den som om den skulle avse vad som helst. Det är på precis samma sätt när statsministern skall karaktärisera min uppfattning om investeringsbanken. I den stencil han talar om säger jag uttryckligen: »Vårt parti ställer sig inte negativt till den sociala reformpolitiken eller till en utbyggnad av samhällsorganens inflytande inom näringslivet. Vi har slagits och fortsätter i den konkreta politiken att slåss för en förbättring av socialpolitiken och för ett mera utvecklat ailmänägt näringsliv, exempelvis i Norrland. Men vi anser att dessa reformer för att få avsedd verkan måste ställas in som led i en målmedveten socialistisk strategi, i en plan för att beröva storfinansen dess maktställning, utveckla demokratin och grundlägga nya relationer mellan människorna.» Detta stycke kommer direkt efter det som statsministern citerade. Nu vill jag att statsministern skall svara på de fyra frågor som jag ställde till honom och som berör helt avgörande principiella frågor i debatten om investeringsbanken. Det är helt löjligt att man på socialdemokratiskt håll försöker komma ifrån dessa viktiga principiella frågor genom att anföra lösryckta citat.
Herr talman! Får jag först tacka statsministern för komplimangen och förtroendet när det gäller högerpartiet. Vi kommer inte att överge vår ideolo gi — och jag kommer inte heller att överge mitt namn, även om herr statsministern tycker att namnet Björkman är vackrare. »Det är ingen idé att resonera i förväg med oppositionen om ett sådant här projekt», sade statsministern, »ty vi visste att man skulle säga nej, eftersom det var fråga om att utvidga samhällets inflytande.» Jag tror inte att statsministern menar vad statsministern säger. Vi har i det svenska samhället en blandekonomi, där det allmänna har ett långt gående inflytande på olika sektorer, och vi har gjort kompromisser på det ena området efter det andra utan några uppslitande strider. Vi har olika utgångspunkter för vår bedömning — vi är förankrade i två skilda ideologier. Låt mig förenklat säga att socialdemokraterna står på kollektivistisk grundval och vi på individualistisk grundval. Men vi gör avvägningar för att eftersträva det bästa resultatet, och då tas hänsyn till vilka frihetsinskränkningar det kan bli fråga om, vilken effektivitet man kan uppnå, hur planmässigt verksamheten skall bedrivas, vilken grad av maktfördelning det är fråga om — och på grundval av sådana avvägningar fattar vi de beslut vi anser förnuftiga. Att vi inte kom överens i ATP-frågan är väl inget skäl att utgå från att vi aldrig skulle kunna komma överens i sådana här avvägningsfrågor. Troheten mot målet skall finnas kvar, och den finns på ömse sidor, det är medlet diskussionen gäller. Men vad är målet i detta fall? Jo, det är att avskaffa vissa förmenta brister på kreditmarknaden, att göra den effektivare för att skapa resurser för en fortsatt utveckling av näringslivet. Det är målet. Och det är vi ense om. Och beträffande medlet borde det finnas goda förutsättningar att komma överens, om man inte låser sig från början i sin grundsyn på hur man skall gå till väga, om man inte skyller på kredit marknadsproblematiken, när man i själva verket är ute efter någonting annat och betydligt längre gående. Sedan blev statsministern indignerad och sade, att här talar herr Bohman om att socialdemokratin söker strid, när herr Bohman i själva verket bara representerar 20 procent av riksdagen och det bara är 20 procent som kommer att gå emot regeringens förslag, eftersom oppositionen i övrigt har accepterat förslaget. Men i själva verket finner man ju, om man tar del av motioner och reservationer, att grundtankarna i det resonemang som förs på den borgerliga sidan är gemensamma. Grundtankarna i kritiken är desamma. Vi för alltså i allt väsentligt samma principiella resonemang, då vi gör vår bedömning av hela projektet. Därefter kopplade statsministern in försvaret och skattesänkningarna i bilden, bara någon minut efter det att statsministern hade avvisat att fullfölja det resonemang om andra liknande politiska problem med herr Ohlin, som han själv hade inlett.

Herr talman! De repliker som givts har ju — helt naturligt, eftersom de tre minuterna inte möjliggör framförandet av så många synpunkter — inte inneburit någonting, och jag har inte anledning att ta upp nya resonemang mer än på två punkter. Den ena punkten är herr Eliassons i Sundborn fråga varför jag inte intresserar mig för den privata maktkoncentrationen och varför jag inte förstår att det finns en lika stor risk för att den statliga banken med sin monopolställning kan komma att medföra samma risker som denna privata maktkoncentration, om man nu är rädd för denna. På detta vill jag svara att herr Eliasson missuppfattat hela ärendet, vilket jag beklagar, eftersom det i den motion som han presterat finns många förnufti ga synpunkter. Det är ju inte alls så att vi föreslagit inrättandet av denna bank för att söka minska konkurrensen och skärpa miaktkoncantrationen på den svenska kapitalmarknaden. Herr Eliasson kan väl inte — vilket han inte heller gjorde — göra gällande att det för närvarande finns en fri kapitalmarknad? Ingen kan väl påstå att vi har en av konkurrensförhållanden reglerad kapitalmarknad. Vi har fyra, fem stora banker, och — som många gånger framhållits — dessa stora banker har skaffat sig inflytande över olika delar av svenskt näringsliv. Den fria konkurrensen är i stor utsträckning en chimär. Det är ingenting att dölja. Den statliga banken kommer att något bryta den monopolställning de privata bankerna för närvarande har. Om det skulle finnas tendenser till maktkoncentration hos de stora bankerna innebär detta en möjlighet till uppluckring av den monopolställning de faktiskt har på den svenska kapitalmarknaden. Så ligger det till, och det är att vända upp och ner på problemet om man som herr Eliasson frågar om vi inte är rädda för att denna maktkoncentration kan bli lika farlig som den privata. Det tror vi inte alls, dels av skäl som vi redan anfört, och dels för att den statliga banken minsann kommer att bli föremål för övervakning på ett helt annat sätt än Enskilda banken, Svenska handelsbanken och de andra storbankerna. Där finns en möjlighet visserligen inte att diskutera enskilda beslut men däremot att utöva kontroll över de riktlinjer efter vilka banken sköts. Hela det resonemang som herr Eliasson för är fullkomligt riktigt. Låt oss medverka till att bryta den faktiska monopolställning som finns! Det är en av anledningarna till bankförslaget. Vi har inte för avsikt att skärpa denna monopolställning. Det citat jag anförde ur herr Hermanssons bok blir inte mycket bättre genom den förändring han gjort i dess sista upplaga. Där står fortfarande att I: det inte hänt något väsentligt beträffande maktoch produktionsförhållandena i samhället. Jag tog ju upp detta till diskussion. Den nya versionen är ju precis lika doktrinär och besynnerlig som den gamla. Jag har fått en ny version av herr Hermansson — det kanske behövs — och jag skall studera den. Jag skall läsa med uppmärksamhet, och därefter skall vi återuppta diskussionen. Kan inte kommunisterna bestämma sig för en ideologi, om de nu har en sådan. Skall de behöva så många olika uttrycksformer att det blir omöjligt att föra en diskussion, eller är detta kanske avsikten? De frågor herr Hermansson ställde var fyra stycken. Nu medger jag att min handstil är sådan att ingen människa skulle kunna läsa vad jag skrivit, men frågorna kanske inte var så lätta att begripa. Den första frågan var — om jag uppfattat den rätt, vilket jag inte vet: Skall banken innebära ökad insyn i företagen? Det är självklart att denna bank liksom andra banker kommer att få ökad insyn i de företag den lämnar krediter till. Jag föreställer mig att det kommer att bli precis som beträffande andra banker, nämligen att banken skall ha möjlighet att placera folk i företagens styrelser om detta visar sig lämpligt. Jag kan inte se annat än att det är självklart att banken på grund av detta förhållande får ökad insyn i företagen. Den andra frågan var: Skall löntagarna och staten bli de enda som är representerade i styrelsen? Så hårt har — åtminstone enligt vad jag hört — inte frågan framställts förut. Staten och löntagarna skall naturligtvis vara representerade. Det är självklart. Det tror vi är en av de stora fördelarna med denna bank. Däremot tror jag inte att de skall vara de enda styrelsemedlemmarna. Jag tror att det skulle binda vår rörelsefrihet i hög grad. Det kommer att fordras folk med speciell sakkunskap. Kan vi finna dem i tjänstemannavärlden eller bland löntagarna är det naturligtvis en fördel, men det är inte säkert att detta lyckas. Därför kan jag inte svara obetingat ja på denna fråga. Det är dock en stor sak att det finns garantier för att löntagarna och staten skall vara företrädda i styrelsen. Den tredje frågan var: Skall banken bli ett led i en långsiktig planering? Större delen av mitt anförande ägnade jag åt denna fråga. Jag hänvisar till vad jag där svarade. Det är självklart att avsikten är att man på detta sätt får ett nytt instrument för att kunna följa vad som sker inom näringslivet. Jag talade åtminstone femton minuter om denna sak i mitt första anförande. Därefter står: Skall de samhällsekonomiska verkningarna vara utslagsgivande? Vad menas med de samhällsekonomiska verkningarna? Det är en omöjlig fråga att besvara. Av mitt svar på s. 3 följer att vi betraktar det som naturligt att man placerar in de företag som man här lånar pengar till i ett större ekonomiskt sammanhang. Är det detta som är avsikten med den svårbegripliga fjärde frågan, blir mitt svar naturligtvis ja.

Herr talman! I den debatt vi nu för vill jag ta upp ett särskilt problem, nämligen kapitalförsörjningen för de mindre företagen. Det tryckta läge vi haft på kapitalmarknaden har varit särskilt kännbart för de mindre företagen och hindrat många sådana att expandera på ett naturligt sätt. Det är därför nödvändigt att av det kapital, som nu skall ställas till företagens förfogande, en rimlig del slussas ut på sådana expansiva mindre företag som har ett behov av kapital för att kunna växa och genom investeringar i maskiner och lokaler kunna bli konkurrenskraftiga. Av den totala industriproduktionen svarade de mindre företagen för cirka 22 procent men hade tillgång endast till cirka 15 procent av de totala industrikrediterna. Detta är en obalans som inte är tillfredsställande. Till detta hör dessutom att de mindre företagen i regel har betydligt mindre eget kapital i förhållande till sin omslutning. Av småindustrins kapitalförsörjning svarar affärsbankerna för huvudparten, och deras anpart av kapitalförsörjningen beräknas uppgå till cirka tre fjärdedelar. Deras andel av den samlade krediten till industrin utgjorde 1959 för småindustrins del 38 procent. 1966 hade den sjunkit till 25 procent. När kapitalbrist föreligger blir det i första hand bankernas utlåning som begränsas, och detta går då helt naturligt ut över de mindre företagen, som har sämre möjligheter att hävda sig i konkurrensen om kapitalet. I de uppgifter som lämnats om de båda företagens utlåningskapacitet och den beviljade utlåningen synes ett tillfredsställande gap föreligga. För AB Industrikredit skulle detta uppgå till 176 miljoner och för AB Företagskredit till 101 miljoner. Statsrådet Wickman åberopade i går att denna utlåningskapacitet förelåg och att det fördenskull inte fanns någon anledning att tillföra dessa företag mera kapital. Jag återkommer något senare till detta. Det egendomliga förhållandet föreligger dock att enligt vad jag erfarit möts lånesökande av det beskedet att inga pengar finns för utlåning. Detta stämmer illa med de uppgifter som lämnats, och man ställer sig osökt frågan var orsaken ligger. Enligt föreliggande bestämmelser, som grundar sig på riksdagens beslut vid dessa företags tillkomst, borde sådana svar till lånesökande ej lämnas, när utlåningskapaciteten är den angivna. Det är här man kommer in på frågan hur det egentligen står till med utlåningskapaciteten och de höga siffror som har nämnts. Enligt en redovisning av AB Industrikredit uppgick utlämnade lån 1966 till 587,5 miljoner kronor och beviljade men ej utlämnade lån till 270 miljoner kronor, alltså i runt tal summa 858 miljoner kronor. Den långfristiga upplåningen uppgick till 579 miljoner kronor. Mellan siffran för utlämnade lån och siffran för långfristig upplåning finns sålunda en viss balans. Men dessutom har alltså beviljats lån på 270 miljoner kronor. En förutsättning för att löftena om dessa lån skall kunna infrias är givetvis att företaget kommer ut på lånemarknaden. Här har endast siffrorna för beslutade och utlämnade lån redovisats — inte siffrorna på den kö av lånesökande som finns. AB Företagskredit redovisar liknande siffror, utlämnade lån på 60 miljoner kronor och beviljade lån på 35 miljoner kronor som inte har kunnat lämnas ut. Man har en långfristig upplåning på 56 miljoner kronor. Även om hänsyn tages till det egna kapital som kan lånas ut har man behov av långfristiga lån för att kunna tillfredsställa de behov som föreligger. Även här kan man anta att kön av lånesökande är mycket stor. Det stämmer sålunda illa med verkligheten när man här talar om att det finns utlåningskapacitet. Vad hjälper det att det finns utlåningskapacitet när det inte finns pengar? Då det gäller de stora behov som föreligger för de mindre företagen, som dessa institut tillsammans med affärsbankerna i första hand bör tillgodose, synes det välbetänkt att, som föreslås i reservationen, förstärka deras = utlåningskapacitet och dessutom låta dem komma in på den långfristiga kreditmarknaden för upplåning, så att de kan infria sina åtaganden. I propositionen säges visserligen att de mindre fö retagen inte skall skjutas åt sidan när det gäller att komma i åtnjutande av lån från den nya investeringsbank som vi skall besluta om. Det är tacknämligt att detta har slagits fast, men jag tror att det är nödvändigt att påpeka det behov som föreligger för denna typ av företag. Det kapital som skall ställas till förfogande bör fördelas så att den mindre industrin inte försättes i ett sämre läge än de större företagen. Näringslivet måste få erforderligt kapital för att kunna expandera tillfredsställande. Ur sysselsättningsoch trygghetssynpunkt är det viktigt att den stora del av vår samlade produktion som de mindre företagen representerar inte missgynnas. Den utveckling som vi har haft på senare år då det gällt fördelning av kapitalet får inte fortsätta om man vill undvika allvarliga skadeverkningar. I den utredning som mittenpartierna har yrkat bör kapitalförsörjningsfrågan för de mindre företagen uppmärksammas. I reservationen 2 begäres utredning om en liberalisering av gällande bestämmelser i syfte att dels öka kreditinstitutens långfristiga kreditgivningskapacitet, dels förbättra företagens långfristiga kapitalförsörjningsmöjligheter. Underlättandet av självfinansieringen för den mindre företagsamheten är också ett viktigt led för dess möjligheter att hävda sig i en alltmer hårdnande konkurrens. I det sammanhanget vill jag betona min tilltro till den mindre företagsamhetens förutsättningar, som bör vara goda om den ges en rättvis del av den samlade kapitaltillgången och får samma möjligheter som den större företagsamheten att erhålla sin del av kapitalet för långsiktiga investeringar. Viktigast torde dock vara att de får förbättrade möjligheter att komma i åtnjutande av kapital för sitt omedelbara behov, t.ex. för rationaliseringar och investeringar som är aktuella för dagen. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 a, 2 a, 4,5, 6 a och I b som är fogade till utskottets utlåtande.

Herr talman! Hur man än från regeringens sida lägger ut texten för att försöka motivera sitt handlande är likväl regeringsförslaget om en statlig investeringsbank ingenting annat än en omvändelse under galgen. Omständigheternas tryck, manifesterat framför allt genom en otrevlig och olycksbådande utveckling på den svenska arbetsmarknaden, har fått regeringen att plötsligt på allvar börja intressera sig för det utomordentligt viktiga led i den allmänna politiken som betecknas som näringspolitik. En aktiv näringspolitik är något som man på socialdemokratiskt håll under åratal visat ett, milt sagt, svalt intresse för. Den som insett, att den revolutionerande snabba tekniska utvecklingen med den strukturomvandling i näringslivet som denna fört med sig ställer krav på en skärpt och konsekvent driven näringspolitik, och sedan fört fram krav härpå har nästan betraktats med misstro. Det har icke heller varit ovanligt att kraven på olika åtgärder i syfte att få till stånd en mera klar och medveten näringspolitik mötts med invändningen att dylika åtgärder bara syftar till att berika företagarna på de anställdas bekostnad. Det är från sistnämnda synpunkt sett glädjande, att regeringen nu helt och fullt kommit till insikt om att insatser av olika slag på det näringspolitiska och ekonomiska planet icke i första hand får till följd att de enskilda företagarna som sådana får ett gynnsammare ekonomiskt läge, utan att näringslivet i sin helhet stärks, varigenom icke minst löntagarnas ställning förbättras. Detta sker både i fråga om möjligheterna att erhålla ett tryggt och intressant arbete och när det gäller de rent ekonomiska förmåner som detta arbete ger. Som jag nyss sade har regeringspartiet hittills visat ett svalt intresse för en kraftfull och aktiv näringspolitik, medan mittenpartierna år efter år gjort en rad framstötar här i riksdagen för att få till stånd en sådan. Dessa framstötar har tagit sikte icke minst på förbättrade investeringsmöjligheter, på en skattereform syftande till att förbättra produktion och arbetsvilja, på effektiva åtgärder mot den kräftsvulst i ekonomin som inflationen utgör, på en förbättrad kreditförsörjning, bl.a. genom ökat utnyttjande av AP-medel, och på att främja och stimulera det enskilda sparandet, men regeringen har, som sagt, varit föga intresserad av att lyssna till de framlagda förslagen. Det är därför icke oriktigt eller överdrivet att påstå att de nu akuta näringslivsproblemen till en mycket betydande del förorsakats av regeringens politik — eller snarare brist på politik. Det kan i dag tyvärr konstateras att en rad företag med goda sysselsättningsmöjligheter och en lovande framtida lönsamhetsutveckling tvingats att inskränka eller nedlägga driften till följd av att vi saknat den genomtänkta och stimulansgivande näringspolitik, som mittenpartierna så länge efterlyst. I det uppkomna läget vill inte regeringen ta på sig ansvaret för sina underlåtenhetssynder på näringspolitikens område, utan gör gällande att företagsnedläggelser och driftsinskränkningar i väsentlig utsträckning är resultatet av övergång till effektivare och mera rationell produktion, s.k. strukturomvandling. Detta är uppenbarligen en utomordentligt ensidig beskrivning av orsakerna till de uppkomna sysselsättningssvårigheterna, vilka drabbat både arbetare och tjänstemän. En mera nyanserad tolkning har nyligen framlagts i tidskriften Ekonomisk revy av en yngre ekonom. Av denna undersökning framgår att strukturomvandlingen visserligen har sin dryga anpart i den pågående rationaliseringsprocessen — för att sätta en finare etikett på företagsnedläggelserna — men det framgår också — vilket finns skäl att understryka — att mer än hälften av de friställda råkat illa ut därför att deras företag drabbats av »akuta lönsamhetsproblem». Slutsatsen i undersökningen blir »att majoriteten av nedläggningarna inte står i direkt samband med en ökning av driftsenheternas storlek i den svenska ekonomin». Ett annat intressant men olycksbådande faktum beläggs också i undersökningen i fråga. Det konstateras att nedläggningar och = driftsinskränkningar ökade väsentligt snabbare åren 1965— 1966 jämfört med närmast föregående år än vad fallet var nedgångsåret 1958, trots att konjunkturnedgången det året var väsentligt kraftigare än 1966. Den sannolika förklaringen härtill torde vara att nedläggningsvågen 1965—1966 till stor del måste bero på att de internationella konkurrensförhållandena förändrats. Denna förändring har, tråkigt nog, varit till vår nackdel. Under åren 1965 och 1966 har nämligen prisoch lönestegringen i Sverige överstigit det västeuropeiska genomsnittet med 1! 2 procent per år. Det senare visar att vi nu kommit in i ett skede, då de exportoch importkonkurrerande företagen i vårt land utsätts för en hårdare press än någonsin och då de olika åtgärder på näringspolitikens område, som mittenpartierna föreslagit och som jag nyss nämnt exempel på, är mera aktuella än någonsin. Vi finner det därför nödvändigt att, i det nu uppkomna läget, framför allt kreditgivningen till näringslivet ägnas uppmärksamhet och att i detta sammanhang nya och modernare former för kreditgivningen tillskapas. Vad ansträngningarna härvidlag särskilt bör sättas in på är att få till stånd en lämplig form för den långfristiga och riskbärande kreditgivningen. Det är därför lämpligt att upprätta en speciell investeringsbank, och på grund av vårt ansträngda ekonomiska läge är snabbt handlande av nöden. Investeringsbanken, vilken borde sett dagens ljus långt tidigare, bör därför inrättas med det snaraste. Emellertid är förverkligandet av ett sådant stort projekt av så allvarlig och djupgående natur, att hastverk måste undvikas och en grundlig undersökning göras i fråga om vissa grundläggande spörsmål. Man måste sålunda utredningsvägen få klart för sig i vilken omfattning det finns ett uppdämt behov av långsiktiga och särskilt riskbärande krediter inom näringslivet och vilka företag det främst är som efterfrågar dylika. Vidare måste det klargöras i vilken omfattning kreditefterfrågan kan komma att riktas mot en särskild investeringsbank och hur denna skall vara organiserad för att bli så verkningsfull som möjligt. Det är, med andra ord, omöjligt att godta det hastverk, som har föregått propositionen om en statlig investeringsbank och som tagit sig uttryck i att som underlag för propositionen legat endast två hafsigt hopkomna promemorior i finansdepartementet, vilka endast efter påstötningar från näringsliv och opposition fick remissbehandlas. En grundlig utredning borde givetvis ha föregått propositionen. Det är mot bakgrunden av denna allvarliga brist i fråga om uppläggningen av investeringsbanksärendet som mittenpartierna föreslår tillsättandet av en parlamentarisk utredning, vilken under investeringsbankens första uppbyggnadsår skulle få i uppdrag att söka fylla ut bristerna i uppläggningen. Bristerna är många och jag har nyss gett exempel på några. Som en verkligt allvarlig brist framstår det förhållandet, att själva kärnpunkten i det hela, nämligen klara och uttömmande grunder för hur den föreslagna investeringsbankens verksamhet skall bedrivas, icke angivits. Som en konsekvens härav har icke heller någon bolagsordning för banken presenterats. Föredragande statsrådet säger i stället helt häpnadsväckande, att »det synes vara olämpligt att i förväg söka precisera den närmare inriktningen av bankens verksamhet». Regeringen begär alltså att riksdagen skall skrida till beslut med förbundna ögon och ge regeringen handlingsfullmakt på ett utomordentligt viktigt område av samhällslivet, utan att veta riktigt vad den begärda fullmakten innebär och kan få för konsekvenser. De många bristerna måste, som sagt, undanröjas av en parlamentarisk utredning, som bör framlägga förslag senast nästa vår, så att riksdagen kan erhålla utredningsresultatet innan beslut fattas om en permanent lösning av investeringsbankfrågan. En av de angelägnaste uppgifterna för denna utredning måste bli att presentera ett alternativ till regeringens monopollösning av investeringsbankfrågan. Bankens monopolställning accentueras av att den till skillnad från andra kreditinstitut skall få rätt att äga aktier och sålunda kunna genomföra socialiseringsaktioner. Ifrån mittenpartiernas sida är vi bestämda motståndare till monopol i allmänhet och på kreditväsendets område i synnerhet. Vi säger absolut nej till ett kreditmonopol med socialiseringskompetens. Det finns redan nu en betydande maktkoncentration till några få storbanker i fråga om den korta och medellånga kreditgivningen. Men denna maktkoncentration har icke lett till något monopol, utan motvägs av förekomsten av sparbanker, jordbrukskreditkassor och, sist men icke minst, den helt av samhället ägda Sveriges kreditbank. Ett monopol blir icke mindre motbjudande endast för att staten utövar det genom en handfull ämbetsmän. Lika väl som konkurrens om den korta och medellånga kreditgivningen är möjlig och stimulerande, lika nödvändigt är det att ett konkurrensmoment kommer in i den långfristiga och särskilt riskbärande kreditgivningen. Om staten genom sin egen affärsbank ger ett viktigt bidrag till maktbalansen på det förra området, bör det enskilda kreditväsendet få ge sitt bidrag till maktbalansens upprätthållande på det senare området. Den parlamentariska utredningen bör sålunda undersöka, vilka förutsättningar det finns för att antingen bereda det enskilda kreditväsendet och näringslivet hälftendelägarskap i den föreslagna investeringsbanken eller ge möjligheter för att på privat initiativ starta ett eller flera med staten konkurrerande institut för den långfristiga och riskbärande kreditgivningen. Herr talman! I detta sammanhang vill jag understryka hur nödvändigt det är att vår nuvarande banklagstiftning underkastas en betydande uppfräschning. Banklagstiftningen är omodern och tillkommen för att reglera helt andra förhållanden än dem under vilka vi nu lever, och framför allt måste de nu alltför rigorösa säkerhetskraven omprövas. Dessutom måste våra kreditinstitut av olika slag få möjligheter att bevilja långfristiga, tidsbundna lån. Vidare måste banklagstiftningen utformas på så sätt att den stimulerar till konkurrens de olika kreditinstituten emellan och alltså motverkar kartellbildningar inom branschen. Även sättet att slussa ut AP-medel till marknaden genom olika kreditinstitut måste effektiviseras och förbättras, varvid också återlånerätten till AP medel måste vidgas. När det gäller ny kreditform för objekt av långfristig och riskbärande karaktär är det av största vikt, att de mindre och medelstora företagen observeras. Det förefaller, som om regeringen liksom tidigare, när det gällde näringspolitiken över huvud taget, skulle ha ett minst sagt svalt intresse för dessa betydelsefulla företag. Visserligen söker föredragande statsrådet att skaffa sig ett litet alibi i fråga om intresset för mindre företag, när han på fem rader i propositionen berör dessa företag, men i stort tycks regeringen icke ha undgått att smittas av den »gigantomani», som grasserar på många håll i dag. I propositionen talas det oupphörligen och i de mest skilda sammanhang om stordriftens välsignelser och om det nödvändiga för mindre företag att slå sig samman till större enheter för att bli rationella. En passus i en av de båda departementspromemoriorna citeras ordagrant i propositionen och lyder, mycket symtomatiskt och betecknande: »För att det stora antalet små företag skall kunna överleva i någon form kan det bli nödvändigt att de, där så tekniskt är möjligt, slås samman till ett mindre antal större konkurrenskraftiga enheter. Sådana fusioner förutsätter i vissa fall betydande kapitaltillskott.» Detta är sanningar med betydande modifikationer. För det första är det icke alls någon naturlag att det stora antalet små företag måste sammanslås för att kunna överleva. Och det finns heller inte någon bevisning för att stora företag är lönsammare än små. Åtskilliga branscher, framför allt inom industrin, kommer allt framgent att domineras av små och medelstora företag. De har däremot skäl att specialisera sig, att rationalisera driften och skaffa nya och effektivare maskiner, och sådana ting kostar pengar, delvis av långfristig karaktär och avgjort av sådan karaktär när det gäller forskningsobjekt. För det andra kräver fusioner i allmänhet icke något större kapitaltillskott, eftersom de i allmänhet likvideras genom byte av aktier eller emission mot apportegendom. Det är sålunda uppenbart att regeringens förslag om inrättande av en investeringsbank i avgörande mån tar sikte på de stora företagen. Att propositionen uppvisar en sådan slagsida till förmån för storföretagen är ytterst märkligt, eftersom de mindre och medelstora företagens ytterst stora betydelse för vårt näringsliv och därmed för vår levnadsstandard borde vara uppenbar vid detta laget. Vad industrin beträffar så förhåller det sig på det sättet, att den övervägande delen av dess företag är små och medelstora. Endast 1200 industriföretag av totalt cirka 30 000 har över 100 anställda och av dessa har bara 240 över 500 anställda. Det ligger i öppen dag att alla mindre företag inte skulle ha existerat i dag om de inte varit effektiva och kunnat uppvisa en betydande konkurrenskraft. De har dessutom en väsentlig social betydelse som sysselsättningsbuffert och bidrar till att differentiera sysselsättningen, något som är av stor vikt för lokaliseringspolitiken och dess möjligheter att nå framgång. Men mindre och medelstora företag kan i dag lika litet som stora hävda sig om de inte får tillfälle att förnya sig och över huvud taget, som jag påpekat tidigare, får tillfälle att effektivisera drift, produktionsmetoder och varusortiment. Vad föredragande departementschefen skrivit på fem rader i propositionen om de mindre och medelstora företagen får inte stanna blott och bart vid att bli ett formellt alibi. Dessa företag måste också i verkligheten komma att få del av investeringsbankens kreditgivning för att därigenom beredas hjälp med lösningar av sina långfristiga kreditproblem. Det är i sammanhanget självklart att krediterna skall ges på samma villkor till företagen oavsett storleksordningen. Alldeles oavsett storleksordningen bör också bedömningen ske av de krediter som banken kommer att lämna. Det måste vid bedömningen sålunda uteslutande komma an på projektens art och inte på det sökande företagets storlek, huruvida en kredit kan beviljas. Det är emellertid icke säkert att de mindre och medelstora företagens kreditbehov kan tillgodoses av investeringsbanken med hän syn till att den uppenbarligen i första hand är avsedd att finansiera de verkligt stora investeringsklumparna i sådana branscher som t.ex. skogsoch varvsindustrierna representerar. Det är därför nödvändigt att starkt utveckla de för de mindre företagen redan inrättade kreditinstitutens, AB Industrikredit och AB Företagskredit, kreditgivningskapacitet. Dessa företag kan ge långfristiga krediter, av vilka de mindre företagen har ett mycket starkt behov och i fortsättningen kommer att få ett ännu större. De nyss nämnda kreditinstitutens utlåningskapacitet bör ökas genom att deras respektive aktiekapital fördubblas. Detta måste givetvis ske under den förutsättningen att de icke statliga delägarna — samtliga affärsbanker — gör en motsvarande prestation, vilket gör att underhandlingar med dessa härom måste inledas snarast möjligt. För statens del skulle det hela röra sig om sammanlagt 6 miljoner kronor. I sammanhanget finns det anledning påpeka vikten av att dessa instituts effektivitet på olika sätt ökas och befrämjas. De lånesökande får för närvarande vänta alldeles för länge på att få sina låneansökningar behandlade, varför en icke oväsentlig personell upprustning är nödvändig. Det har också visat sig att instituten i fråga erhåller helt otillräcklig tilldelning av medel från AP-fonderna. Det är därför angeläget, att fonderna förser instituten med en ökad medelsvolym, så att dessas utlåning härigenom kan effektiviseras. Slutligen kan i fråga om de båda instituten anmärkas att de säkerhetskrav som uppställes är alldeles för stränga och av alltför formell art. Lika väl som banklagstiftningen måste uppmjukas, bl.a. i fråga om de säkerhetskrav som uppställes för kreditgivningen, bör AB Industrikredit och AB Företagskredit kunna få sin utlåningsinstruktion uppmjukad på motsvarande sätt. Från mittenpartiernas sida föreslås också att de mindre och medelstora fö retagens kreditförsörjning skall förbättras genom att hantverksoch industrilånefonden tillföres ytterligare 24 miljoner kronor. Företagareföreningarna har spelat och spelar en ökande roll för de mindre och medelstora företagen, och deras utlåningsmöjligheter bör väsentligt utökas och deras verksamhet effektiviseras. Detta kan äga rum bl.a., såsom föreslås i motionsparet I: 766 och II: 955, genom att taket på företagareföreningarnas direktlån höjes väsentligt och genom att föreningarna ges möjlighet att placera lån med av dem beviljade statliga garantier, t.ex. i AB Industrikredit eller i investeringsbanken. De här angivna beloppen 6 + 24 miljoner, sammanlagt 30 miljoner, bör enligt mittenpartiernas förslag dras från de 500 miljoner, som regeringen vill anslå till investeringsbanken. Återstoden 470 miljoner kan sedan tillföras denna bank, som under det första året bör medges upplåningsrätt i sådan omfattning, att dess utlåningskapacitet uppgår till 1,5 miljard kronor. Ett annat institut, herr talman, som visserligen icke är nämnt i det nyssnämnda motionsparet, men som jag personligen skulle vilja slå ett slag för, är Infor, Institutet för nyttiggörande av forskningsresultat. Detta tillskapades av riksdagen för några år sedan, fick ett startkapital på 20 miljoner kronor och hälsades med stor förväntan framför allt inom den mindre industrin. Institutet har dock icke åstadkommit några nämnvärda resultat hittills och skulle därför behöva kraftigt rustas upp, framför allt på personalsidan. Pengar till forskning och framför allt för utvecklandet av tekniska idéer och uppslag, som i riklig mängd återfinns inom den mindre industrin, är mycket väl använda pengar. Det gäller helt enkelt att investera i vår viktigaste naturtillgång, den mänskliga hjärnan och uppfinningsrikedomen. De mindre företagen utmärks för en ovanlig förmåga att skapå innovationer. Detta förhållande kan ske förvånar många men är icke desto mindre ett faktum. Senast har en amerikansk expertgrupp offentliggjort en rapport rörande möjligheterna att höja innovationsnivån inom den amerikanska industrin och konstaterar helt kort: »I de stora industrilaboratorierna åstadkommes sällan något annat än en serie små förbättringar av existerande produkter. De verkliga nyheterna kommer oftast från det lilla företaget eller den enskilde uppfinnaren, ”mannen i garaget.» Ett satsande på forskning och/eller utvecklingsarbete kräver emellertid att företagets självfinansiering icke är alltför låg. Erfarenhetsmässigt visar det sig att särskilt riskfyllda investeringar och sådana på lång sikt, om vars slutresultat någon bestämd prognos icke kan göras, sällan sker med lånade medel. Till den nu angivna sorten av investeringar hör sådana som görs i forskning och utvecklingsarbete. Det är här onödigt att göra långa utredningar om ett enkelt faktum, nämligen att näringslivet för att kunna fortleva och utvecklas måste göra investeringar i forskning och utvecklingsarbete, något som kan och måste resultera i att ständigt nya produkter och tillverkningsmetoder kommer fram. Blir emellertid självfinansieringsgraden för låg minskas eller uteblir också investeringarna i forskning och utvecklingsarbete. Det hjälper inte att aldrig så många krediter ställs till förfogande. Företagen är obenägna att satsa lånade pengar på projekt om vilkas resultat ytterst osäkra prognoser kan göras både beträffande tiden för när investeringen kan börja avkasta något och i fråga om avkastningens storlek. Utan att några vidlyftiga utredningar behöver göras kan det fastslås att vi i dag har en för låg självfinansieringsgrad. Föredragande statsrådet har detta på känn, när han konstaterar att självfinansieringsgraden sjunkit inom näringslivet och att det finns en kritisk punkt under vilken den icke bör sgjun ka, men han anser inte att något måste göras åt saken. Det anser däremot de båda mittenpartierna, vilka fastslår att den alltför låga självfinansieringsgraden måste stärkas. Det kan vara svårt att ange var den idealiska självfinansieringsnivån ligger, men detta kan lämpligen utredas av en parlamentarisk utredning, som föreslås få både denna och andra viktiga uppgifter. Hur som helst är det högst angeläget att näringslivets möjligheter till självfinansiering förbättras, och att detta sker så snart som möjligt. Det kan ske genom ökade möjligheter till resultatutjämning, förbättrade avdragsmöjligheter och en omläggning av beskattningen, innefattande bl.a. avskaffande av omsättningsskatten på investeringsvaror. Jag vill slutligen peka på nödvändigheten av att effektivast tänkbara åtgärder sätts in i kampen för att nå ett stabilt penningvärde. Vi har hittills helt trankilt goditagit en penningvärdeförsämring på ett par tre procent per år i förlitan på att våra konkurrenter utomlands också dras med denna försämring. Men läget är nu förändrat, eftersom vår inflation i dag uppvisar en snabbare ökningstakt än våra konkurrentländers. Det är verkligen fara å färde, och det krävs nu en verkligt effektiv stabiliseringspolitik. En sådan politik är grunden och förutsättningen för ett ökat sparande, vilket i sin tur har den största betydelse för att vi skall få en effektiv och väl fungerande kreditmarknad. För att nå detta mål finns det all anledning att vi satsar på sparstimulerande åtgärder av olika slag, t.ex. med hjälp av skattelagstiftningen. Sålunda bör t.ex. skattelättnader upp till ett bestämt maximibelopp medges för medel, som sparats på ett särskilt konto eller för vissa ändamål. Över huvud taget kan det om skattepolitiken sägas, att den i hög grad är mogen för en allmän reform i första hand syftande till införande av mervärdeskatt, sänkning av marginalskatterna och sänkt inkomst skatt för lägre inkomster, vilket allt är nödvändigt för att stimulera den enskildes sparvilja och produktionsinsatser. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 a, 2 a, 4, 5, 6 a och 9 b.